Herr talman! Det är få frågor som så enormt engagerar människorna i vårt land som energipolitiken. Den debatt som förts i rådslagsgrupper, i organisationer, på arbetsplatser och i hemmen visar på en vilja att tränga in i de svåra problemen för att bilda sig en personlig uppfattning. På samma sätt har vi riksdagsledamöter grundat vår uppfattning. Det utskottsförslag om den framtida energiförsörjningen som nu diskuteras bygger på alla de fakta som vi i utskottet själva tagit initiativ till att få fram och på alla de uppgifter som organisationer av skilda slag givit OSS. Det är självklart att det ibland i en debatt som så många människor deltar i blir onödiga tillspetsningar. Särskilt vi riksdagsmän, som dock till slut har att ta ansvaret för ett beslut, får del av opinionsyttringar av varierande innehåll. Man har beskyllt oss för att vara okunniga, för att vara för lata och inte vilja skaffa oss kunskap eller för att gå i den ena eller andra potentatens ledband. Vi är inga experter. Så långt har dessa opinionsgrupper rätt. Men jag vill påstå att vi som tillhör näringsutskottet och söm behandlat regeringens proposition om energiförsörjningen verkligen har försökt tränga in i problemen. Vi riksdagsledamöter har en förmån framför andra: vi har möjlighet att be den expertis som finns att meddela oss fakta i det här sammanhanget. Det har vi också gjort. Vi har anklagats för att bara lyssna till representanter för verk, myndigheter och statliga utredningar. Det är inte sant. Vi har lyssnat till många fler: till fältbiologer, mil jögrupper, naturvårdare, älvräddare, Jordens Vänner osv. Men vi har naturligtvis också lyssnat till de människor som har speciella kunskaper på detta område, människor som är satta att sköta vissa uppgifter och därför rimligen bör kunna de här frågorna bättre än vi. Man har då beskyllt oss för att lyssna till fel experter. Jag vill påstå att i den mån experterna hävdar olika uppfattningar har vi sökt få bägge parterna att tala om sina ståndpunkter. Jag har velat säga detta bara för att jag känner ett behov av att ge en annan och sannfärdigare bild av hur beslut förbereds i riksdagen än den de människor och grupper av människor ger som inte har så mycket till övers för den representativa demokratin och för vilka överdrifter i ordval och röstläge ger en dramatik som vi inte här i kammaren kan stå till tjänst med. Även om energifrågan är svår kan man förenkla de problem vi står inför till följande två huvudpunkter: Hur mycket energi anser vi oss behöva fram till år 1985, dvs. den planeringsperiod som vårt beslut skall omfatta? Hur skall vi producera den mängd energi vi bestämmer oss för att behöva? För att vi skall kunna besvara den första frågan måste energipolitiken sättas in i ett större sammanhang, nämligen vilka mål vi har för samhällsutvecklingen som helhet. Energipolitiken får inte styra vårt politiska handlande. Den skall i stället väsentligen bidra till att förverkliga vad vi i övrigt vill. Det regeringsförslag som utskottet haft att ta ställning till har tre grundläggande mål. De energipolitiska beslut vi kommer att fatta nu skall: I. Bidra till att förbättra sysselsättningen och skapa trygghet i arbetet så att den sociala utjämningen kan fortsätta och välfärden byggas ut. 2. Värna natur och miljö så att minsta möjliga skador uppstår på klimat, växtlighet och människor. 3. Ge oss handlingsfrihet på lång sikt så att vi fortlöpande kan ta till vara erfarenheterna av energisparande och utvecklingen av olika energikällor. Det står klart för oss alla att energin måste användas med större återhållsamhet än som skett hittills. De energitillgångar vi i dag har kunskap om och möjlighet att använda oss av är begränsade. Kostnaderna för att framställa energi stiger. All framställning — oavsett vilka former den antar — påverkar miljön. Vi måste ta hänsyn till en internationell solidaritet. De rika länderna måste avstå från en del av de begränsade oljeresurserna till förmån för u-länderna. Allt detta talar för att vi måste hushålla med energin. Den första hörnpelaren i regeringens förslag är därför att energiförbrukningen måste dämpas. Denna principiella målsättning är alla partier överens om. Vad som skiljer oss åt är bara bedömningen av hur snabbt vi kan åstadkomma en dämpning utan att den får konsekvenser för andra vitala samhällsområden, t.ex. sysselsättning och ekonomisk utveckling. Vår energiförbrukning har under de senaste decennierna ökat med ca 4,5 96 per år. Även med en spontan utveckling utan sparåtgärder beräknas ökningstakten bli lägre i fortsättningen, 3-3,5 96 enligt experterna. Regeringen föreslår i sin proposition att strävan skall vara att ökningstakten fram till 1985 begränsas till 2 96 per år. Därefter bör en ytterligare nedpressning ske så att man får en konstant förbrukningsnivå senast vid ingången av 1990-talet. Det innebär alltså att man har en nolltillväxt. För energiförsörjningen därefter får man ta förnyad ställning 1978, bl.a. med hänsyn till den långa planeringsperioden. Det här är i internationell jämförelse ett mycket ambitiöst program. Med Sverige jämförbara industriländer som EG-staterna och USA har som riktmärke en 3-procentig ökning under det närmaste decenniet. Utskottets majoritet ansluter sig till regeringens bedömning i denna huvudfråga. Centerpartiet och folkpartiet har i motioner och reservationer redovisat sina avvikande uppfattningar i fråga om målen för energikonsumtionens utveckling. Folkpartiet prutar en halv procent på vårt förslag och centern prutar en halv procent på folkpartiets. Det låter onekligen som om skillnaderna var väldigt små. Men om man försöker översätta dessa halva procentsiffror till andra termer blir det annorlunda. Vårt program innebär en begränsning av tillväxten till 1985 till 60 96 av den beräknade spontana tillväxten. Folkpartiets målsättning innebär att vi skall komma ner till 45 96 och centerns att vi kommer ner till 30 96 av denna fria tillväxt. Det kanske säger litet klarare vad det är fråga om. Flera olika medel föreslås för att åstadkomma ett energisnålare samhälle, och jag skall bara nämna några av dem: Ett mångsidigt forskningsprogram som kostar 360 milj.kr. under tre år föreslås. 80 milj.kr. föreslås i statligt stöd enbart under budgetåret 1975/76 till energibesparande åtgärder inom näringslivet. Vi talar för en höjd energibeskattning. Statens industriverk får i uppdrag att studera energianvändningen i de två mest energikrävande industribranscherna, nämligen järnoch stålindustrin samt skogsindustrin, alltså trä och papper. Vi skall driva en fortsatt sparkampanj. En särskild utredning har tillsatts för att snabbt utarbeta förslag till kommunal energiplanering. Etablering och utbyggnad av energikrävande industrianläggningar skall i fortsättningen prövas av regeringen. Lån och bidrag skall ges för åtgärder som syftar till att spara energi inom byggnadssektorn. Detta är en uppräkning som är omöjlig att hålla i minnet. Men vi kan väl alla vara överens om att mycket bestämda och väsentliga åtgärder bör vidtas för att vi skall kunna få fram alternativa energikällor och för att vi skall kunna spara dem vi har nu. Som jag tidigare nämnde vill folkpartiet begränsa energikonsumtionens ökning till i genomsnitt 1,5 96 per år, och centerpartiet vill begränsa den till 1 96 per år. För att uppnå denna målsättning har folkpartiet, förutom att uttala allmänna förhoppningar om en lägre konsumtionsnivå, föreslagit stiftandet av en särskild energisparlag. Utskottet anser inte att en energisparlag skulle medföra några väsentliga fördelar och avstyrker därför yrkandet om utredning av denna fråga. Centerpartiet har heller inga nya medel att föreslå för att nå sina energimål. Förutom en allmänt from förhoppning om besparingar sätter centern sin lit till ett väldigt subventionerande av åtgärder inom näringslivet - till byggnader, till industriella processer — och inom bostadssektorn. Dessa subventioner skulle främst påverka oljebehovet för uppvärmning och endast i liten grad elkraftsbehovet, och det är den verkligt svaga punkten i centerns program. Frågan om hur vi skall producera den energi vi behöver är betydligt svårare än det som jag hittills har talat om. Vi saknar i vårt land olja, kol och naturgas, de verkligt betydande energikällorna. Vi har våra älvar och vi har uran. Vi har också vind och sol — åtminstone vissa tider på året — men det är inte realistiskt att räkna med dessa senare som energikällor inom en nära tidrymd. De kan bli betydelsefulla framöver. Energibalansen visar att oljan i dag svarar för mer än 70 96 av hela vår energiförsörjning. Andelen oljeprodukter i den totala energiförbrukningen beräknas 1985 ha minskat till 60 96. Men i absoluta tal kommer oljeförbrukningen ändå att öka fram till 1985. Den stora andelen olja i vår energiförsörjning innebär ett mycket ödesdigert beroende av andra länder. Vanskligheten i detta fick vi en påminnelse om förra vintern under energikrisen. Det finns emellertid ingen utvecklad och allmänt accepterad energikälla som har tillräcklig kapacitet att ersätta oljan. Under överblickbar framtid måste vi för på alla sätt försöka säkra en trygg oljeförsörjning samtidigt som vi försöker begränsa vårt beroende av olja. Utskottet tillstyrker de förslag som framläggs i propositionen till en integrerad oljepolitik under samhällets ledning. I målsättningen att pressa ned höjningen av energiförbrukningen till i genomsnitt 2 96 per år till 1985 ingår i totalsiffran en endast obetydlig ökning av oljebehovet men en ökning av elkraftsbehovet på inemot 6 96 per år. Elkraften har varit och är vår mest populära energiform. Första kvartalet i år ökade elförbrukningen med 15 96 i jämförelse med motsvarande tid förra året. Elkraftens popularitet är kanske vårt allra största problem när det gäller energiproduktionen. De nya maskinerna i industrin och de moderna hjälpmedlen i hemmen drivs med elkraft. Dessutom används elkraft alltmer till bostadsuppvärmning. 90 96 av alla småhus i nyproduktionen är försedda med elvärme. För att framställa elkraft finns i dag huvudsakligen tre alternativ: vat Möjligheterna till en ytterligare utbyggnad av vattenkraften är emellertid begränsade. Intressena att bevara våra vattendrag har vuxit sig allt starkare efter hand som tillgången på älvar och vattensystem som är opåverkade av vattenkraftsutbyggnaden har minskat. Regeringens ståndpunkt är att en viss fortsatt utbyggnad är nödvändig. En ytterligare vattenkraftsutbyggnad med ca 5 TWh bedöms vara möjlig fram till 1985. Centerns och folkpartiets representanter i utskottet reserverar sig till förmån för ett vattenkraftstillskott på 4 TWh fram till 1985. Det är här framför allt fråga om att bygga ut redan utbyggda vattendrag osv. Här föreligger det alltså återigen en skillnad. Elkraft kan också framställas genom oljebaserade kraftverk. Det finns dock flera starka skäl som talar emot en sådan inriktning av vår elkraftsproduktion. Jag skall bara nämna några. Ett ökat byggande av oljekraftverk skulle ge oss ett ökat utlandsberoende. Det är också förödande för vår betalningsbalans att ytterligare öka den mycket dyra oljeimporten. Det allra värsta anser jag dock vara den inverkan på miljön som en ytterligare utbyggnad av oljebaserade kraftverk skulle medföra. Nedfallet av svaveldioxid skulle öka. Alla vet vad det betyder för våra sjöar och i övrigt. Nedfallet av kväveoxid ökar, och det finns en mycket stor fara för att man ökar halten av koldioxid. Vissa forskare påstår att det skulle kunna medföra en väldig omvälvning av hela vårt klimatsystem, något som skulle få förfärande verkningar. Motsvarande påverkan på miljön uppstår vid förbränning av kol. Men de strålningsrisker som är förknippade med det bränslet talar man i debatten mycket litet om. Varför har jag nu tagit upp dessa frågor? Socialdemokraterna och de andra partierna har ju i stort sett samma bedömning av i vilken utsträckning vi skall använda olja och kol vid framställning av elkraft. Jag har tagit upp dessa frågor därför att jag vill varna för att centerns och i viss mån folkpartiets energipolitik kan innebära ett ökat beroende av fossila bränslen för elkraftsproduktion. Med en tvåprocentig årlig höjning av energikonsumtionen får vi år 1985 en total energiförbrukning av 540 TWh. Det skall jämföras med dagens förbrukning på ca 450 TWh. I andra länder satsar man på en forcerad utbyggnad av kärnkraften. OECD-länderna tiodubblar sitt kärnkraftsprogram fram till år 1990, trots att många av dem har egna oljeoch koltillgångar. Det skulle även vi kunna göra, eftersom vi har egna urantillgångar och en egen kärnkraftsteknik men saknar egna resurser av olja och kol. Den svenska regeringen följer inte utlandets exempel. I propositionen föreslås inga nya kärnkraftstationer utöver de fyra som nu finns. Däremot förordas en fortsatt mycket försiktig utbyggnad vid redan befintliga kärnkraftverk. Det föreslås att riksdagens tidigare enhälliga beslut om elva aggregat utökas med två. Industriministern uttalar att planeringen för de nya aggregaten i första hand bör inriktas på en utbyggnad i Forsmark. Utskottet tillstyrker detta förslag men förordar en viss modifiering. I två motioner som lämnats till näringsutskottet föreslås en projektering av ytterligare ett kärnkraftsaggregat i Barsebäck. Utskottet har funnit av allt som sagts om de fördelar som härmed skulle stå att vinna att detta är ett intressant projekt. Man skulle med hjälp av detta aggregat kunna sprida fjärrvärme till Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg och på det sättet minska oljeförbrukningen med åtskilliga hundratusentals ton. Utskottet uttalar därför att regeringen bör undersöka detta projekt jämsides med projekteringen i Forsmark. Lägg märke till att vi säger undersöka, inte projektera! Sedan är det naturligtvis riksdagens sak att ta ställning hur detta skall komma att se ut. Vi kan i dag inte besluta om att bygga i Barsebäck i stället för i Forsmark. Ingen ansvarig vill bygga detta kraftverk. Det är riksdagsmännens sak att ta ställning. Självklart vet vi att Sydvärme i Malmö är berett att bygga, men vi tycker det är värt att undersöka förutsättningarna. Därför säger vi: Undersök också detta projekt. Sedan kommer ärendet tillbaka till riksdagen. Både herr Wirtén och herr Sjönell frågar helt onödigt om vi menar med detta att vi har bäddat för ett fjortonde kraftaggregat. Vi har i utskottet upplyst om vad vi menar. Vi säger: Undersök dessa saker och kom tillbaka till riksdagen. Då har riksdagen flera olika möjligheter att fatta beslut. Den kan t.ex. besluta att bygga i Barsebäck och placera bara ett av de nya aggregaten i Forsmark. Den kan besluta att inte bygga något i Barsebäck utan behålla de två aggregaten i Forsmark. Man frågar: Kan vi då inte besluta om ett fjortonde kärnkraftverk? Jo, teoretiskt finns naturligtvis den möjligheten, eftersom varje nytt riksmöte är suveränt. Nästa riksmöte kan rent författningsmässigt besluta om 50 kärnkraftsaggregat, om det så vill. Frågan är vilken tilltro man har till partierna. Men ingen riksdagsman i den grupp som jag tillhör har på något sätt velat binda sig för ett fjortonde aggregat. Det har ingen föreslagit. Efter diskussionerna i utskottet föreställer jag mig att moderaterna är inne på samma linje. De må dock kunna svara för sig själva. Detta skall inte göras till något berg, när det bara är ett försök att jämföra olika ting. När det gäller kärnkraftens säkerhet har mycket grundliga undersökningar gjorts i både Sverige och utomlands. De pekar på att riskerna för reaktorhaverier är små och att konsekvenserna vid eventuella haverier är mindre än som sagts i diskussionerna. Detta konstaterande innebär inte att utskottet bortser från att det finns risker med kärnkraften. Tvärtom förordar vi en mycket försiktig utbyggnad just på grund av riskerna med kärnkraften. Avfallsfrågan t.ex. är inte helt tillfredsställande löst. Rent tekniskt har man hittat lösningar för långtidsförvaring av högaktivt avfall, men ingen metod har hittills prövats i full skala. Den avfallsprodukt i form av plutonium som alstras i ett kärnkraftverk anser dock utskottet inte vara ett oöverstigligt problem. Det finns nya tekniska möj ligheter att återanvända detta plutonium så att det till slut blir fråga om mycket små mängder. Tiden för mitt anförande medger inte att jag närmare går in på kärnkraftens alla säkerhetsaspekter och ekonomi. Andra talare kommer att beröra de frågorna. Jag lämnar därför dessa delar. Men jag vill konstatera att forskningen visar på att det går att lösa alla problem med kärnkraften utan att man målar upp den mycket dystra bild som har gjorts från visst håll. Vänsterpartiet kommunisterna yrkar att frågan om utbyggnad av kärnkraftverken skall underställas svenska folket i en folkomröstning. Utskottet finner med tanke på kärnkraftsfrågans komplicerade karaktär det osannolikt att en folkomröstning skulle kunna utformas så att frågans många väsentliga aspekter kunde beaktas. Utskottet avstyrker därför förslaget om folkomröstning. Samtliga partier accepterar att kärnkraften används för framställning av elkraft. Jag gör det konstaterandet därför att det har nämnts i debatten att centerpartiet säger nej till all form av kärnkraft. Centern accepterar i varje fall nu de fem kärnkraftsaggregat som är i gång. Rent principiellt är riskerna och avfallsproblemen desamma oavsett om vi har fem eller tretton aggregat. Skillnaderna är endast kvantitativa. Folkpartiet vidhåller riksdagens tidigare beslut om elva aggregat men säger nej till tretton under åberopande av bl.a. riskerna. Det farliga med kärnkraften uppstår således enligt folkpartiets bedömning vid det tolfte och trettonde aggregatet, inte de första elva. Jag har väldigt svårt att förstå detta resonemang. Jag måste medge att centern naturligtvis kan ha rätt och alla andra partier och människor kapitalt fel. De som har hamnat vid den högre nivån, dvs. alla utom centern, grundar sina bedömningar på vad offentliga utredningar, remissinstanser, arbetare, tjänstemän och företagare samt aktiva kommunalmän har hävdat. Men jag skall inte förneka att det är möjligt att de alla har fel medan centern har rätt. Redan en begränsning av energitillväxten till 2 96 per år är en utmaning mot det levnadssätt som vi har vant oss vid. Det kräver ett nytt energimedvetande hos människorna. Energidebatten har dock fört det goda med sig att människorna i vårt land nu verkar vara mera inställda på att acceptera en omställning av våra levnadsvanor än tidigare. Det sker nu en omvärdering av begreppet standard. Hög standard innebär inte bara en ständigt ökad tillströmning av nya produkter. Det är orimligt att fortsätta som förut. Det enda partierna är oense om är egentligen hur snabbt en omställning kan genomföras. Vi socialdemokrater anser att den måste genomföras under en längre tidrymd, om det inte skall uppstå oanade svårigheter i landets ekonomi, medan somliga menar att ett beslut kan fattas i dag och verkställas i morgon. Vi riksdagsledamöter har skilda uppfattningar om hur framtidens samhälle skall formas. Även om vi tagit del av precis samma faktaunderlag i en fråga, kan vi komma till mycket skilda uppfattningar. Det är ingenting konstigt med det. Det finns ingen enkel och objektiv lösning på samhällsproblemen. Våra politiska bedömningar har sitt ursprung i olika samhällsklassers behov och värderingar, i de idéer och den samhällssyn som de olika partierna representerar. Vi utgår när vi fattar våra beslut visserligen alla från de uppgifter experter och andra ger oss om verkligheten. När experterna tagit fram sina förslag, har vi förtroendevalda att göra våra bedömningar och avvägningar. Vi har då att ta hänsyn dels till behov och önskningar hos de väljare som vi representerar, dels till den avvägning mellan olika fakta och sakskäl som är nödvändig för att samhället som helhet skall fungera. Vi kan inte bryta loss en bit och ha en mycket bestämd uppfattning om den utan hänsynstagande till allting annat i samhället. Vi representerar också skilda delar av landet och måste fästa vikt vid de problem som finns hemma i våra egna valkretsar. Själv representerar jag Norrbotten, en region där sysselsättningsfrågorna alltid har varit det allt överskuggande problemet. Tusentals norrbottningar saknar i dag ett tryggt och meningsfullt arbete. De kräver sin del av den gemensamma kakan. Men vi vet att om vi skall ta till vara alla de naturrikedomar som finns i länet och ge allt fler del av en ökad välfärd, så måste vi bygga vidare på förädling av råvarorna skog och malm. De processerna är energikrävande. Ett beslut i riksdagen om ytterligare nedskärning av ökningstakten när det gäller energin utöver den regeringen och utskottet förordar skulle lämna människor som saknar sysselsättning, inte minst i skogslänen, i sticket. Jag kan inte stå till svars för dem som utsett mig till sin talesman i riksdagen, om jag stöder ett beslut som skulle göra ännu fler människor arbetslösa och allvarligt försämra möjligheterna att bygga ut länets näringsliv. I första hand centerns men i någon mån också folkpartiets förslag medför, som jag ser det, dessa risker. Herr talman!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

Herr talman! Jag vill först starkt instämma i vad utskottsordföranden herr Svanberg berättade om handläggningen i näringsutskottet. Vi har verkligen, som herr Svanberg sade, ansträngt oss för att höra alla tänkbara parter. Det har varit kärnkraftsentusiaster och det har varit kärnkraftsmotståndare, och vi har försökt så gott det nu kunnat ske att få ett så brett underlag som möjligt. Jag vill understryka vad herr Svanberg sade om att vi ändock till slut är amatörer, men det är amatörer i politikernas gestalt som efter bästa förstånd skall försöka sammanväga vad fackmän och tekniker har kommit fram till. Det har vi försökt göra var och en på sin ort i våra olika partier.

Den har gjort en utomordentligt ambitiös inventering av de tekniska och övriga fakta som finns i detta sammanhang. Herr Svanberg säger vidare att centerpartiet bara satsar på att subventionera näringslivet för att uppnå de resultat som vi hävdar att man kan uppnå. Till det vill jag säga att vi subventionerar ju även bostäder och lokaler för att få bättre isolering m.m. Det är väl inget fel på den subventioneringen, eftersom den har inletts av regeringen. Man kan ju ställa frågan: Vilket är effektivast och mest meningsfullt för vårt lands framtid — att subventionera isolering av bostäder för att spara energi och att subventionera näringslivet för att det skall spara energi eller att subventionera en stor kärnkraftsutbyggnad? Den frågan kan och bör alltid ställas. Herr Svanberg säger slutligen att sådana subventioner bara bidrar till att öka oljebehovet. Nej, det är inte riktigt sant. Den stora satsning på framför allt mottrycksanläggningar i kommuner och inom industrin, som vi vill ha, innebär att man samtidigt sparar en mycket stor kvantitet olja i enskilda villor och i bostadsområden. När fjärrvärmeverken använder mottryckskraften, blir oljeanvändningen mycket effektivare. När herr Svanberg hävdar att det är en försiktig utbyggnad regeringen är ute efter, måste man undra hur försiktig den är — eftersom man redan 1985 gör Sverige till 40 26 beroende av kärnkraft när det gäller elproduktion. 40 96 av vår elkraft skall alltså år 1985 produceras via kärnkraft. Det kallar jag inte en försiktig utbyggnad. Sedan noterar jag med tillfredsställelse att herr Svanberg säger att det är möjligt att centern har rätt i hela sitt energiprogram. Jag är övertygad om att vi har det.

Herr talman! Det är ju så som utskottets ordförande har sagt att vi har ett mer ambitiöst program för att spara på energi under den period vi nu diskuterar. Man kan naturligtvis finna styrmedel efter två vägar. Den ena vägen har herr Svensson i Malmö pläderat för, nämligen mera toppstyrning, mera socialistisk planekonomi. Den vägen avvisar vi för folkpartiets del. Vi vill i stället gå den andra vägen, som anbefaller och siktar till att utnyttja marknadsekonomins dynamik och initiativförmåga. Sådan ramhushållning tror vi kan leda fram till ett bättre samhälle och ett från energipolitiska synpunkter mer effektivt samhälle. Nu har vi, herr Svanberg, betydligt mer i vår åtgärdskatalog än den energisparlag som här åberopades och som vi i och för sig tycker är ett bra instrument för att nå de här resultaten. Får jag bara erinra om att i vår motion finns ett tioårsprogram för tilläggsisolering m.m. av äldre fastigheter. Där finns normer om 3-glasfönster, förslag om rumstermostater och en hel del annat just på lokalkomfortens område. I vår motion föreslås, inte att förglömma, en ökad satsning på forskning om hur man skall uppnå en effektivare hushållning med energi i byggnader. Vi föreslår vidare permanentning av energisparkommittén, där man sätter upp direkta sparmål på perioder. Det kan också ge ett snabbare resultat. Min tid tillåter f. ö. inte att jag redovisar vad vi säger om skatter och taxor, som vi också menar är viktiga instrument i detta avseende. Det går att spara. Det kan anföras mängder av exempel på det. Låt mig bara erinra om några exempel från näringslivet. Uddeholms stålverk i Hagfors skar på bara ett år ned sin energiförbrukning med 10 96 och sparade ungefär en och en halv miljon kronor i oljekostnader. Stora Kopparberg, Skutskärsverken, nästan fördubblade sin cellulosaproduktion samtidigt som man näst intill halverade förbrukningen av eldningsolja. Med den återanvändning av produkter som vi har pläderat för kan man också få en bättre energihushållning. För att ta en fram en ny produkt ur gammalt material — dvs. skrot — går det bara åt ungefär en tredjedel av den energi som går åt för att producera samma vara om man i stället startar med råvaror som malm och trä. Låt mig så till sist om skillnaden mellan 11 och 13 kraftverk säga att vi vill stoppa och inte gå vidare, som herr Svanberg vill. Vi vill skaffa erfarenheter. Vi vill avvakta nya forskningsrön och behålla valfriheten. Det är där den viktiga skillnaden ligger.
Herr talman! Vpk är det enda parti som har krävt att kärnkraftsfrågan skall bli föremål för folkomröstning. Utskottets socialdemokratiske ordförande polemiserar nu mot det. Det enda skäl han anförde var att frågan var alldeles för komplicerad. Är det så att den är för komplicerad för att vanligt folk skall kunna ha en uppfattning om den eller är det så att vanligt folk har en uppfattning som inte passar dem som skulle drabbas av ett folkomröstningsresultat, som säkerligen skulle bli negativt för kärnkraften? Jag tror att det är på det senare sättet. Det är ett märkligt resonemang som herr Svanberg för. Han säger att frågan är för komplicerad. Varför har man över huvud taget folkomröstningsinstitutet? Är det bara för att folk skall få uttala sig om små, obetydliga, enkla och okomplicerade frågor. Då är det inte mycket mening att ha det. Man har det väl därför att man just i viktiga centrala frågor, som innebär att man väljer utvecklingslinjer för lång tid framöver, skall kunna inhämta råd av folkopinionen. Och det är i viktiga och stora frågor som det skall användas. Det som herr Svanberg säger innebär att man gör precis tvärtom. Vi har haft en stor och viktig fråga där folket fick säga ja eller nej, nämligen frågan om allmän tjänstepension. Det var en komplicerad fråga, men den ställdes: ja eller nej. Sedan fick den politiska debatten före omröstningen ge synpunkter och material till underlag för ett svar. På samma sätt är det med kärnkraftsfrågan. Den är inte mer komplicerad. Det skulle naturligtvis bli en mycket omfattande diskussion, som det redan har varit, om de politiska aspekterna på kärnkraftsproblematiken. Men frågan är inte märkvärdigare än frågan om allmän tjänstepension i så måtto att man givetvis kan ställa den i en folkomröstning: ja eller nej till kärnkraft? Herr Svanberg säger vidare i sitt anförande att riksdagsledamöterna har att ta hänsyn till sina väljares behov. Ja, men då vore det väl bra om vi någon gång frågade väljarna vad de anser sig ha för behov, så att vi inte satt och beslutade över deras huvuden om vad de skulle ha för behov och bestämde: de behöver kärnkraft, alltså skall de ha kärnkraft. Men vi bryr oss inte om att inhämta deras mening. Nu vet alla att det här kanske är en skendebatt. Den maktpolitiska realiteten är den att såväl de mycket svävande besked som kom från de socialdemokratiska rådslagsgrupperna som den senaste opinionsundersökningen visar att med all sannolikhet ca hälften av SAP:s sympatisörer i praktiken stöder vpk:s program. Då är det klart att det inte är bekvämt att ta folkomröstning.

Herr talman! Detta måste bli helt korta bemötanden av var och en. Herr Sjönell säger att jag har anklagat centern för att bara subventionera industrin. Jag sade inte riktigt så. Jag sade att ni vill ge en mycket kraftig subventionering till industrin i tron att det går att på det sättet klara de här problemen. Jag har inte sagt att det är fel, men jag tror inte att man den vägen kan vinna något väsentligt — och det finns dock gränser för vad man kan subventionera. Sedan säger han att vi skall satsa på mottryckskraft. Det vill regeringen och utskottsmajoriteten också göra. Bedömningarna kanske skiljer sig när det gäller vad som är möjligt att få fram den vägen. Slutligen säger han, som det väsentliga, att år 1985 kommer 40 926 av elenergin att vara baserad på kärnkraft. Ja, men var snäll och tala om var vi eljest skulle ta den kraften ifrån — denna elkraft, som ändå är mycket begärlig. Det är bara så här det ser ut nu. Vi har inga fler älvar av särskild betydelse att bygga ut. Herr Sjönell uppskattade att jag sade: Kanske centern har rätt. Det var litet ironiskt menat. Det är självklart att det kan vara så, lika väl som det enligt talesättet kan finnas sju torsdagar i en vecka. Jag frågar bara: Har centern rätt och alla andra partier fel? Det kan rimligtvis inte vara på det sättet — men det gläder mig att herr Sjönell fortfarande tror på det. Herr Wirtén säger att folkpartiet har annat än en energisparlag att klara av dessa bekymmer med. Ja, självfallet har man det. Man talar om mera forskning. Ja, men forskningen ger ju inget i år och inte heller nästa år osv. Vi skall ha en betydande forskning under tiden framöver, och den skall ge oss andra möjligheter längre fram, men den klarar inte problemen i dag. Det är vidare möjligt att spara, och herr Wirtén pekar i det sammanhanget på Uddeholm. Ja, självfallet är det möjligt att spara, och även regeringspropositionen bygger i stor utsträckning på sparande. Men det går inte att spara hur mycket som helst. Svenska folket kan t.ex. under en kristid spara kolossalt mycket, men det är ju nu inte fråga om sparande under en viss bestämd period utan om ett permanent förhållande framöver. Vi kan spara mycket genom att stoppa slöseriet och vi kan komma fram till en bättre hushållning, men möjligheterna är inte obegränsade. I vad sedan gäller frågan om vi skall ha 11 eller 13 kärnkraftverk har jag litet svårt att förstå skillnaden — om man förordar 11 har man stängt alla grindar och upprätthåller valfriheten, men om man förordar 13, öppnar man alla slussar. Man kan inte resonera på det sättet. Jörn Svensson resonerar en del om folkomröstning i denna fråga. Jag kommenterade egentligen detta bara med att säga, att det är en komplicerad fråga. Det är inte så enkelt att man bara kan säga ja eller nej till frågan: Vill ni ha kärnkraft eller inte? Det måste väl också klaras ut vad vi får om vi inte får kärnkraft, hur det påverkar samhället osv. Jörn Svensson säger att vi inte vill ha en folkomröstning därför att folk då kommer att välja ett annat alternativ än vårt — vi skulle sitta och bestämma över väljarnas behov. Jag tror att detta är en sanning med modifikation. Vårt arbete ute bland människorna är minst lika intensivt som Jörn Svenssons. Jag tror inte att denna fråga passar för folkomröstning. Det innebär inte att jag inte vill låta människorna vara med och bestämma i detta sammanhang. Det är bara folkomröstningsförfarandet som vi inte tror på.

Herr talman! Jag upprepar ytterligare en gång vad jag sade i mitt inledningsanförande. Om man gör upp ett sådant program som regeringen förespråkar i vad gäller kärnkraftssatsningen, innebärande att vi 1985 skulle ha en elproduktion som till 40 96 är beroende av kärnkraft, har vi definitivt gått in i det kärnkraftssamhälle som centern säger nej till. Det hela är inte så enkelt som herr Svanberg lät förstå genom sin vinkling i det sista inlägget, där han framhöll att det inte finns fler älvar att bygga ut. Vi har inte anvisat den vägen, utan vi har sagt att investeringar skall göras för besparingar i både industrin och näringslivet i övrigt. Vi har sagt att den årliga ökningen av elförbrukningen bör begränsas till 3 96 medan regeringen har anvisat en ökning av 6 96. De 3 procenten får vi fram dels genom en satsning på kraftvärme, på mottryckskraft och på fjärrvärmeverk. Dessutom vill vi stoppa slöseriet med energi. Vi har en mycket fast och stark övertygelse, som jag angav i mitt inledningsanförande, att det räcker med dessa 3 96 i elproduktionsökning. Det räcker mer än väl, ty det finns ingen rimlig anledning anta att vi under åren framöver måste göra av med två och en halv gånger mera elkraft än vad vi gjorde under 1960-talet, då vi hade det största bostadsbyggandet och den mest omfattande industriproduktionen i vårt lands historia. Därför hävdar vi att 3 96 räcker och räcker gott.

Herr talman! Jag skall först ta upp vad herr Svanberg sade om våra åtgärder för att nå bättre energihushållning. Jag är tacksam för konstaterandet av utskottets ordförande att fp har betydligt fler förslag med syftet att spara energi än de han nämnde tidigare. Med det konstaterandet har också herr Svanberg givit en bekräftelse på att man naturligtvis kan göra mer om viljan är tillräckligt stark för en bättre hushållning med energi. Det aktuella skedet av svensk energipolitik kräver stor handlingsfrihet. Väldigt många känner sig osäkra inför en fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Det gäller därför inte, herr Svanberg, om reaktor 12 är farligare än reaktor 11 — självklart är det inte så. Det handlar om huruvida vi nu skall gå längre än vad vi var eniga om, åtminstone herr Svanberg och jag, år 1973. Då var vi också eniga om att riksdagen skulle få ett allsidigt utredningsmaterial på bordet innan man gick längre. Men ännu saknas detta material. Vi saknar exempelvis den viktiga AKA-utredningen, och den har en av de allra svåraste frågorna att utreda och bedöma, nämligen hur det utbrända kärnbränslet skall tas om hand. Det är här den väsentliga skillnaden går. Herr Svanberg vill gå vidare. Jag säger att vi måste ha betänketid ytterligare några år, och för detta måste man ha en bra hushållningspolitik på energisidan.

Herr talman! Ingvar Svanberg vidhåller att kärnkraftsfrågan inte passar för folkomröstning för den är för komplicerad. Då måste man fråga sig: Varför passade den allmänna tjänstepensionsfrågan för folkomröstning? Det var ju ingen okomplicerad fråga. Den hade försäkringstekniska, sociala fördelningspolitiska aspekter samt kapitalförsörjningsaspekter — det fanns oerhört många, nästan lika många som när det gällde energifrågan. Ändå kunde det bli fråga om att på valsedeln svara ja eller nej på allmänna tjänstepensioneringen. På samma sätt kan man ställa frågan ja eller nej till kärnkraften. Alla de mer eller mindre invecklade aspekterna på frågan får belysas i diskussionen inför folkomröstningen. Man kan av naturliga skäl inte sätta dem på en valsedel. Man kan inte fråga om folk vill ha mer eller mindre sysselsättning, mer eller mindre prylar osv. Så gör man inte heller. Man skriver ja eller nej, och så får den allmänna diskussionen ge underlag för huruvida man röstar ja eller nej. Denna fråga skär uppenbarligen tvärs igenom partierna. Det lär vara så, även om man inte behöver tro på den senaste opinionsundersökningen i dess alla detaljer, att inte ens moderaterna är säkra på att deras sym patisörer stöder deras linje. Det betyder alltså att det traditionella partisystemet i den här frågan — liksom i en del andra frågor — inte på ett korrekt sätt speglar de faktiska opinioner som finns. Det är otillfredsställande. Därför hade det varit av betydelse att kunna inhämta folkets råd. Mer än ett råd blir det ju hur som helst inte. Folket kan ju enligt författningen aldrig i en folkomröstning ta över riksdagens beslut. Men man hade fått ett råd som hade kunnat ge värdefull vägledning för hur riksdagen sedan skulle handla. Nog hade det varit viktigt och bra ifall man hade kunnat inhämta det rådet i en så pass ödesdiger fråga med alla de konsekvenser för det kommande samhället och för de ofödda generationerna som trots allt frågan om kärnkraftens utnyttjande är.

Herr talman! Det finns kanske inte så mycket att tillägga. Herr Sjönell kommer tillbaka till detta om en 40-procentig ökning av elenergin. Redan i dag är 16 96 av vår elenergi baserad på kärnkraft, och det är inte så förfärligt stor skillnad. Han säger: Vi vill spara. Ja, vem vill inte göra det? Det gör ju regeringen i propositionen och det gör utskottet. Vi skiljer oss bara i fråga om vad vi anser vara möjligt att spara. En kan anse att det går att spara enormt mycket, en annan att det bara går att spara litet. Han vill stoppa slöseriet. Men det är ju vad hela regeringens proposition handlar om. Hela elförbrukningen är ju inte slöseri. Han säger att det som centern föreslår räcker. Varför skall vi göra av med mer än energi? Under det första kvartalet i år har förbrukningen av el ökat med 15 96. Det visar att människorna menar någonting annat, åtminstone när de handlar. 90 96 av alla hus görs för eluppvärmning. Men herr Sjönell menar att här kan vi spara ännu mer. Då måste det till mycket hårda åtgärder. I varje fall måste man tro starkt på detta, och vår tro är olika här. Herr Wirtén säger att det går att göra mer om viljan finns. Ja, självfallet, det går att göra ingenting om man vill det. Men här är det ju precis samma historia. Hur mycket går det att spara utan att man tillgriper rena polismetoder? Man kan spara kolossalt mycket om man inför en sådan lagstiftning. Men för oss är det väsentligt att denna nedpressning av energiförbrukningen icke får leda till sysselsättningsbekymmer, till omöjlighet att klara de oerhört stora sysselsättningsproblem vi har i samhället. Blir det så, vill vi inte vara med om det. Frågan är egentligen bara: Hur mycket är det möjligt att göra utan att man skadar andra samhällssektorer? Man måste väga in det i sammanhanget. Herr Jörn Svensson återkommer till vad jag har sagt om att den här frågan var för komplicerad för en folkomröstning, och han frågar: Var då inte frågan om ATP komplicerad? Egentligen var väl inte själva frågan om man skulle gå in för tjänstepension eller inte så förfärligt komplicerad. Naturligtvis fanns det bakom detta komplicerade försäkringstekniska be räkningar — hur man kommer fram till den och den summan —- men det var inte det man röstade om. Det sägs här att man skall gå ut och fråga: ja eller nej till kärnkraft? — och så skall diskussionen upplysa om vad som ligger i detta. För oss är inte kärnkraftsfrågan isolerad i samhället, den är en del av det hela. Jag tror faktiskt att det skulle bli mycket svårt att upplysa allmänheten om denna sak. Hur olika har inte vi i utskottet hamnat utifrån det material vi har kunskap om? Hur skall då inte människorna ute i landet uppleva detta?

Herr talman! Frågan om energihushållningen är ju föremål för livlig debatt i många länder. Både här hemma och utomlands har under senare år insikten växt sig allt starkare om att det är nödvändigt att den fortsatta samhällsplaneringen utgår från en mycket restriktivare hushållning med energi och andra naturresurser än förut. Våra ambitioner på miljöområdet, vårt intresse av att naturresurserna skall räcka för att utveckla ännu flera länder till vår nivå och flera andra skäl talar för detta. Glädjande nog kan det konstateras att en bred politisk enighet råder om detta mål — att vi skall hushålla med energin så långt det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Samtidigt måste vi emellertid komma ihåg att behovet av energi fortfarande är starkt och t.o.m. ökar — även i Sverige, som ju ofta betraktas som ett energiintensivt samhälle. För vårt land är energi en oundgänglig förutsättning för välståndet och dess fortsatta utveckling. Vi kan inte förädla våra råvaror utan energi, inte värma skolor, arbetsplatser eller bostäder, inte transportera människor eller varor, inte underlätta arbetet i hushållen, jordbruket eller handeln, mycket annat att förtiga. Det finns fortfarande många mål i det svenska samhället som för sin uppfyllelse kräver en ökad energitillförsel. Önskan om strikt energihushållning och vetskapen om fortsatt ökning av behoven gör att kraven skärps på den samhälleliga planeringen för energiområdet. Samhället måste i ökad utsträckning ta ett ansvar för området i dess helhet, öka sitt inflytande över energiförsörjningen men också mer än tidigare aktivt följa och påverka konsumtionsutvecklingen. Regeringens energipolitiska program markerar utgångspunkten för en mer planmässig hushållning med energiresurser. I centrum för regeringens program står målsättningen att sänka ökningstakten i vår energikonsumtion till i genomsnitt ca 2 96 om året de närmaste tio åren och att nå en konstant förbrukning omkring 1990. Vi har kommit fram till detta genom beräkningar och bedömningar som har utförts av särskilda utredningar på området, av industrins organisationer och, sektor för sektor, av ansvariga fackmyndigheter. Det är uppenbart från detta material, att regeringens sparmål är satt så lågt som det över huvud taget är möjligt, utan att utsätta ekonomin för svåra kastningar och äventyra viktiga samhällsmål. Särskilt gäller detta om man ser på möjligheterna till förändringar på kort sikt, dvs. upp till tio år. Man måste i en sådan balansräkning ta i beaktande exempelvis att vår befolkning fortfarande växer — 1985 torde vi ha ca 250 000 fler invånare än nu. Med en lika förbrukning per invånare växer energibehovet med nära 1,5 miljarder kWh per år. Vi bygger ca 70 000 helt nya bostadslägenheter — jag bortser från dem som har ersatts. Det kräver 1,7-1,8 miljarder kWh. Vi skaffar netto ca 70 000 nya bilar — det kräver ungefär lika mycket energi. Summerar jag snabbt siffrorna för dessa tre områden — befolkningstillväxten, biltillväxten och nya bostäder — kommer jag fram till en ökning på ca 5 miljarder kWh per år. Omställningar tar tid, både när det gäller energisektorns ofta stora maskinella enheter, som skulle behöva ersättas eller byggas om, och när det gäller konsumenternas värdering. Låt mig bara ta ett exempel. För någon vecka sedan redovisades en undersökning av svenska folkets banksparande och vad man sparar till. Det framgick där att högst på önskelistan står bättre bostad — helst eget hus — och därnäst resor, hemutrustning och fritidshus i nämnd ordning, allt önskningar som kräver energi. Det tvåprocentsmål som vi har ställt upp är en genomsnittssiffra och avser energikonsumtionen som helhet. Det betyder inte att användningen ökar i denna takt för alla de olika energislagen eller att sparmöjligheterna är desamma på alla områden. Likaså bör man räkna med att ökningstakten under tioårsperiodens inledning kommer att ligga högre än genomsnittssiffran — kanske 3-3,5 96 — för att vid slutet av perioden uppgå till omkring 19. Det utredningsmaterial vi har visar klart att sparmöjligheterna är betydligt större när det gäller bränsle än när det gäller el. Detta hänger främst samman med —- som energisparundersökningen visar — att möjligheterna att spara energi är störst inom uppvärmningssektorn, dvs. när det gäller uppvärmning och ventilation av bostäder och övriga lokaler. Samtidigt är detta ett användningsområde där oljeprodukterna är den dominerande energiformen. Det bedöms av de flesta vara möjligt att redan på kort sikt och ofta med relativt enkla åtgärder göra betydande energibesparingar här. Jag kan nämna sådana exempel som tätare översyner och kontroller av uppvärmningsanläggningar och kortare drifttider för ventilationsanläggningar. Ett annat exempel som kan nämnas är att om vi kunde vänja oss vid något lägre inomhustemperatur skulle betydelsefulla minskningar i energiåtgången ske. Sänkt inomhustemperatur med i C minskar energibehovet för uppvärmning med ca 6 96, vilket motsvarar ca 3 96 av landets totala energibehov. Här finns utrymme för en gemensam aktion På elsidan är det svårare att finna sparmöjligheter som ger stor effekt på kort sikt. El svarar bara för en liten del av förbrukningen för uppvärmning. Vi har transportsektorn som svarar för 2 å 3 96. Den förbrukningen skulle kunna öka om önskemålen att gå över från bilar till järnoch spårvägar förverkligas. Inom industrin, som använder stora delar av energin, är enligt de allra flesta bedömare sparmöjligheterna mindre. Jag talar nu om elsidan. På uppvärmningssidan har vi tagit ut mycket av de effekter som sparandet kan ge inom industrin. Centern gör ett stort nummer av de olika bedömningar som presenterats beträffande industrins energianvändning 1985. Centern väljer att gå på värden från Industrins utredningsinstitut och från den amerikanska Fordstiftelsens studier. Vi väljer att gå på de värden som vi fått från industriverket och som är baserade på material från Industrins utredningsinstitut men också från företag och berörda branschorganisationer. Det är visserligen en tilltalande tanke att man skulle se på vad som teoretiskt skulle kunna vara uppnåeligt, men man måste ta hänsyn till de praktiska möjligheterna och förutsättningarna. Om jag bara som ett exempel på energibehovet inom industrin framöver tar skogsindustrin, så har en utredning som vi gjort visat att om vi skall kunna tillgodose de önskemål som finns om en utbyggnad av förädlingen inom skogsindustrin, så skulle det kräva ca 9 miljarder k Wh ytterligare av energi. Då har jag frånräknat den egengenerering som sker inom skogsindustrin. Och när man tar sam färdselsektorn som exempel är det orimligt att, Som centern gör, försöka tillämpa Fordstiftelsens sparförhoppningar på ett land som Sverige med avsevärt lägre biltäthet och avsevärt bensinsnålare bilpark än den som finns i USA. Det enda hållbara underlaget måste ändå vara det som härrör från praktisk erfarenhet från industriell och kommunal verksamhet i Sverige. Jag tror att centern borde lyssna mer på sina egna kommunalråd, skogsägare och jordbrukare och på människor inom de organisationer, som centern brukar känna frändskap med. Se på jordbruket. Där har man f. n., om vi inräknar förädlingsledet, ca 6,5 96 av Sveriges energiförbrukning. Faktum är att det moderna jordbruket är helt beroende av en fungerande energitillförsel, något som jordbrukarna och deras organisationer är väl medvetna om.

Regeringen har efter övervägande kommit fram till att en dämpning av energikonsumtionens ökningstakt till 2 96 per år borde vara möjlig utan att överordnade mål beträffande sysselsättning, social och ekono misk utjämning samt fördjupad välfärd behöver äventyras. Nå, hur skall då detta energibehov täckas? Ja, låt mig till en början slå fast att vi för att klara vår energiförsörjning under de närmaste 10-15 åren i huvudsak måste förlita oss på sådana energislag för vilka tekniken för framställning av energi är tillgänglig och i praktiskt bruk. Regeringen har inte ansett det förenligt med en ansvarsfull energipolitik att sätta sina förhoppningar till vindenergi, solenergi, geotermisk energi och andra energiformer som på papperet erbjuder intressanta framtidsmöjligheter men vilkas tillämplighet, miljörisker och ekonomiska förutsättningar i vårt land vi ännu inte kan ha någon välgrundad uppfattning om. Det betyder inte att vi avfärdar dessa energislag. Vi vill vara med om och se till att vi får en ordentlig forskning om i vilken omfattning vi kan utnyttja dem framöver. I regeringens energibalans för 1985 svarar bränslena, dvs. oljeprodukter, kol, koks, lutar osv. för 75-76 96 av energiförbrukningen samt vattenkraft och kärnkraft till lika delar för återstoden. Bakom denna energibalans ligger en så långt möjligt realistisk bedömning av hur den totala konsumtionen av energi kommer att fördela sig på å ena sidan elektrisk energi och å andra sidan andra bränslen. Det är givetvis omöjligt att utan en långtgående detaljreglering exakt bestämma hur den fördelningen skall se ut, eftersom det på väsentliga konsumtionsområden, framför allt inom den energitunga uppvärmningssektorn, finns möjlighet att välja mellan den ena eller andra formen av energi. All rimlig bedömning talar för att konsumtionen av elektrisk energi kommer att öka snabbare än konsumtionen av annan energi.

Vi har alltså funnit att det är realistiskt att räkna med en förbrukning 1985 av ungefär 160 miljarder kWh elektrisk energi. Det skall jämföras med den elproduktion vi hade 1974, nämligen ca 78 miljarder kWh. Det är alltså en fördubbling av elkonsumtion och produktion under den tioårsperiod som vi nu närmast ser fram över. Då det gäller elproduktionens fördelning på olika kraftslag ger centerns kraftbalans anledning till en intressant jämförelse. Låt mig börja med vattenkraften! Det kan vid första påseendet synas som om regeringen och centern här vore fullt överens. Men medan regeringen också visar på vilka utbyggnader som måste komma till stånd för att vi skall få en vattenkraftsproduktion av 66 miljarder KWh, pekar centern ut vilka utbyggnader man inte kan tillåta. Det ger inte några energitillskott. Är det kanske för mycket begärt att centern, om man är beredd att instämma i att det behövs 66 miljarder k Wh vattenkraft, också talar om hur denna utbyggnadsnivå skall kunna realiseras? Sedan kärnkraften! Centern håller handen för det ena ögat, blundar med det andra och tar sedan ett raskt kliv över till nästa kraftslag, mottrycket. Regeringen har framhållit att en stor del av det nödvändiga tillskottet av elektrisk energi utöver vad som kommer att produceras i redan beslutade och påbörjade anläggningar måste utvinnas i kraftvärmeverk och industriella mottrycksanläggningar. I det avseendet skiljer sig centerns uppfattning inte från regeringens. Däremot skiljer vi oss åt när det gäller omfattningen av den produktionsapparat i form av mottrycksanläggningar som det är rimligt att tro att vi skall kunna ta i drift under den tidsperiod som vi här diskuterar. Regeringen har med stöd av bedömningar som gjorts av berörda branschorganisationer och som framkommit i utredningar och remissyttranden funnit att det bör vara möjligt att fram till 1985 bygga ut kraftvärmeverk och andra mottrycksanläggningar för en kraftproduktion av 23 miljarder kWh. Centern säger 35 miljarder. Skillnaden på 12 miljarder kWh är emellertid inte oväsentlig, med tanke på att det här ofta är fråga om relativt små anläggningar som var för sig ger blygsamma tillskott till kraftproduktionen. Jag tror också att det är fel att i likhet med centern i det här fallet, liksom när det gäller exempelvis energisparandet i form av åtgärder i byggnader, tro att förverkligandet av ett utbyggnadsprogram eller ett sparprogram enbart är en fråga om att ställa tillräckligt mycket kapital till förfogande. Man kan inte blunda för det faktum att det tar lång tid att planera, projektera, tillståndspröva och bygga ut en kraftstation. Det gäller också kraftvärmeverk. Med en mer jordnära bedömning hamnar centerns kraftbalans för el — utan kärnkraft — för 1985 snarare under än över 100 miljarder kWh. Det innebär en ökningstakt för elkraften på mindre än 2 96. Det är här som den verkligt stora skillnaden mellan oss och centern i fråga om energiprogrammet framträder. Vad kommer centerns linje att få för konsekvenser? Det vägrar centern konsekvent att upplysa om. Det torde väl ändå bli nödvändigt för kraftindustrin att bromsa åtskilligt av ny försäljning till energikrävande industrier. Det betyder att utbyggnadsplanerna för skogsindustrin, vilka som jag nyss nämnde är utomordentligt omfattande, för järnoch stålindustrin — också deras utbyggnadsplaner är omfattande — och för den kemiska industrin och metallindustrin får prövas utomordentligt restriktivt. Det blir också nödvändigt att stoppa ytterligare installationer av elvärme. Det skall man se mot bakgrund av att ca 90 96 av alla småhus förses med elvärme, under alla omständigheter planeras för uppvärmning med el. Det är alltså uppenbart att centern i det här fallet inte ägnat någon tanke åt det som är det centrala i regeringens energipolitik, nämligen att en omläggning av energipolitiken inte får ske i sådan takt och sådan omfattning att det medför sysselsättningssvårigheter, betalningsbalansproblem eller hindrar en fortsatt ekonomisk utveckling. Låt mig ett ögonblick dröja vid utvecklingen efter oljekrisen vintern 1973-1974. Enligt senast tillgänglig statistik har elkonsumtionen från 1 maj i fjol t. 0. m. den 30 april i år ökat med 5 96. Då skall man ha i minnet att vintern i år varit osedvanligt mild, vilket påverkat elförbrukningen. Gör man korrigeringar på grund av detta ligger ökningen närmare 6 än 5 96. Jämför man i stället elkonsumtionen under årets fyra första månader med motsvarande månader i fjol ligger årets förbrukning hela 13,5 96 över. Det är inte rättvisande, säger någon, att göra denna jämförelse eftersom vi i början av 1974 befann oss mitt uppe i oljekrisen och ett intensivt elsparande. Gör vi i stället jämförelsen med de fyra första månaderna 1973 hamnar vi på plus 9 96. Jag tycker att dessa siffror talar ett klart och entydigt språk. Med centerns energiprogram kommer vi snart att hamna i en utomordentligt besvärlig krissituation eller också måste vi snabbt dra i gång en omfattande ransoneringsoch förbudsapparat, som kommer att leda till allvarliga rubbningar i samhället. Det är sådana störningar i samhället som regeringen föresatt sig att undvika. Vi har valt linjen att genom successivt verkande åtgärder stegvis leda oss in i ett energisnålare samhälle. Vi har velat sörja för att den för hela vårt land och vår välfärd så viktiga industrin skall kunna fortsätta att utvecklas. Det ligger i vårt gemensamma intresse och har i och för sig inte med samhällssystemet att göra. Jag satt och lyssnade på Jörn Svensson, och min fråga var egentligen bara: Hur vill han beteckna det samhällssystem som Sovjetunionen har? Jag har haft tillfälle att resa omkring i Sovjetunionen och fått se på deras utbyggnad av kärnkraften. Sedan 20 år tillbaka och något mer har ryssarna tagit den fredliga kärnkraften i anspråk för att bygga upp den effektiva produktion som skall ge dem möjligheter att klara en stegring av sin välfärd. Jag skulle vilja knyta an till det exempel herr Jörn Svensson använde sig av, nämligen ätandet av filmjölk — det heter kefir i Sovjetunionen. Med den utveckling man under de här årtiondena haft av sin produktion har man skapat möjligheter för människorna att få någorlunda tillräckligt också av kefir, och jag vågar även säga att de äter den med en sked som framställts i den produktion där man tagit kärnkraften i anspråk. Låt mig än en gång, herr talman, få fastslå att om vi skall kunna förverkliga målet på andra samhällsområden så måste vi också, trots större återhållsamhet och bättre effektivitet i energianvändningen, acceptera att förbrukningen av energi kommer att öka under åtskilliga år framöver även i vårt land. Då är det också vår skyldighet att se till att den energi som behövs står till förfogande. Det gäller också den elektriska energin. Om jag nu kommer in på frågan om kärnkraften så är vi alla medvetna om att det för den produktionen krävs uran, som vi tills vidare köper utifrån. Vi har dock egna tillgångar som, om vi så finner angeläget, kan brytas. Vad beträffar kärnbränslecykeln måste vi i dag lita till utlandet för anrikning av det uran som ingår som bränsle i de svenska kärnkraftverken, varvid våra långtidsavtal för anrikningstjänster med Förenta staterna och Sovjetunionen särskilt bör framhållas. Emellertid är det angeläget att vi följer utvecklingen på detta område såväl beträffande teknik som de konventionella förutsättningarna, vilket ingår i det forskningsoch utvecklingsprogram som riksdagen också skall fatta beslut om. Jag har velat ta upp detta med kärnkraften därför att det är det enda slags kraft som kan ge väsentliga tillskott av elenergi för vårt land om vi inte skall bygga ut oljekraften ytterligare, och då måste vi också resonera om förutsättningarna. Jag har nämnt uran, som vi nu köper utifrån och för vilket vi också köper anrikningstjänster. Men låt mig erinra om att vi inom vårt land har stora tillgångar av uran. Enbart den uranmängd som finns i Billingen uppgår uppskattningsvis till omkring 1 milj. ton, varav åtminstone tredjedelen bör kunna utvinnas för försörjning. Det skulle innebära att vi här har försörjning av ett kärnkraftsenergiprogram av den omfattning som regeringen har föreslagit under omkring 250 år, utgående från dagens reaktorteknik. Jag säger om vi skulle vilja ta i anspråk dessa tillgångar, det finns inga beslut och heller inget förslag om det. Vi har ansett att vi bör fortsätta utredningsarbetet i detta avseende. Frågan om de sista leden i kärnbränslecykeln, dvs. upparbetning, hantering och förvaring av aktivt avfall, utreds av Aka-utredningen. Jag vill understryka att utredningen har i uppdrag att bl.a. undersöka möjligheterna till en förläggning av verksamhet av detta slag till Sverige mot bakgrund av att den svenska kraftindustrin inte har träffat några kontrakt om upparbetning av använt kärnbränsle som sträcker sig längre än till mitten av 1980-talet. I likhet med utskottet vill jag framhålla att utredningen i sin lägesrapport 1974 inte har funnit något som talar mot att avfallsproblemen tekniskt och säkerhetsmässigt är möjliga att lösa. Sverige tillhör de ytterligt få länder i världen som har utvecklat en egen reaktortillverkning och bränsleelementtillverkning utan hjälp av utländska licenser. Det har varit en utomordentlig tillgång för vårt land. Den tekniska kunskap som Sverige i dag besitter beträffande reaktorsystemens egenskaper och tillverkningstekniken är i mycket stor utsträckning en förutsättning för den svenska kraftindustrins satsning på kärnkraften. Jag vill också något beröra kärnkraftens ekonomi, som det har talats om i de tidigare inläggen. Enligt CDL kunde man hösten 1974 räkna med följande kostnader per kWh för de olika kraftslagen: oljekraft 6,5 öre, kolkraft 5,8 öre, kärnkraft 1,3 öre. Med 6 000 timmars utnyttjningstid per år blir priset per kWh: oljekraft 10,1 öre, kolkraft 10,4 öre, kärnkraft 6,5 öre. Dessa och andra mera detaljerade beräkningar utgör underlaget till att det i den nu föreliggande propositionen framhållits att kärnkraften synes vara ett ekonomiskt alternativ även om tillgängligheten skulle gå ned till 55 926, om jag då frånräknar beräknade revisioner. Amerikanska erfarenheter visar en medelutnyttjning för de civila kärnkraftverken 1973 med 56 96 och 1974 med 68,5 96. Europeiska kärnkraftverk hade under 1973 en medelutnyttjning av 62 96, motsvarande 5 400 timmars fullt effektiv drift. Vid den anläggning som jag hade tillfälle att besöka i Voronesj i Sovjetunionen angavs utnyttjningen 1974 till ca 80 96. Erfarenheterna hittills från Oskarshamnsverket visar att elproduktionen fram till den 20 maj i år varit 7,88 miljarder kWh brutto. Medelutnyttjningen för Oskarshamn I från starten har varit ca 47 96, för Oskarshamn II ca 74 96 t. 0. m. april 1975. Om jag tar medelutnyttjningen för månaderna januari-april i år har den för Oskarshamn I legat på 72 96, för Oskarshamn II så högt som 99 96. Ringhalsstationen börjar först nu komma i drift, och några siffror för utnyttjningen där kan därför inte anges. Hittills har ca 2 miljarder kWh producerats vid de två första aggregaten i Ringhals. Av erfarenheterna hittills att döma finns det således skäl att anta att den svenska kärnkraften kommer att uppvisa en fullt tillfredsställande ekonomi. Allt pekar på att el från kärnkraftverk kan produceras till kanske halva kostnaden mot den el som produceras i fossileldade kraftverk. Låt mig ett ögonblick återvända till kärnkraftens säkerhet. Regeringen har i propositionen redovisat ett mycket omfattande material för bedömning av dessa frågor. Den slutsats regeringen drar är att vi redan nu har en tillräckligt lång erfarenhet av reaktordrift från utlandet och från Sverige för att kunna fastslå att säkerheten hos de kärnkraftverk som vi hittills tagit i bruk i Sverige är helt betryggande. Det är också regeringens uppfattning att den omfattande granskning som våra säkerhetsmyndigheter gör av reaktorkonstruktioner och den kontroll som våra myndigheter utövar sedan aggregaten väl tagits i drift är en fullgod garanti för att säkerheten hos befintliga och nytillkommande aggregat är tillfredsställande. Jag vill emellertid understryka att när det gäller så komplicerade anläggningar som kärnkraftsaggregat kommer tid efter annan fel att uppstå som innebär att aggregaten måste stängas av för kortare eller längre perioder. Detta påverkar, som jag tidigare nämnt, anläggningarnas ekonomi i viss utsträckning. Däremot bedömer regeringen på grundval av befintligt erfarenhetsunderlag en olycka som får svårartade konsekvenser för personalen eller omgivningen som mycket osannolik. Den totala erfarenhet man i dag har av kärnkraften är ca 750 reaktorår. Det kan omräknat sägas vara 75 reaktorer som varit i funktion i drygt 10 år. Det finns anläggningar som varit i drift under längre tid, upp till 20 å 25 år. Vi kommer emellertid att under de närmaste åren få en betydligt större egen erfarenhet av kärnkraftverkens säkerhet från driften av de fem aggregat som tagits i drift i Oskarshamn, Ringhals och Barsebäck. När det gäller de mera långsiktiga konsekvenserna av kärnkraften, framför allt hanteringen av det radioaktiva avfallet, så är det regeringens uppfattning att detta problem kan lösas även för vårt lands vidkommande. Vi stöder oss här på uttalanden från Aka-utredningen. Den slutsats regeringen drar rörande kärnkraftens säkerhet är att vi bör avvakta till år 1978 innan vi fattar beslut om en eventuell ytterligare utbyggnad av kärnkraften utöver den regeringen nu föreslagit, med tanke på att vi vid den tidpunkten kommer att ha ett betydligt mer omfattande erfarenhetsmaterial än det som nu föreligger. Men låt mig ändå säga ett par ord om säkerheten, eftersom man, framför allt från centerns sida, förmenar att vi skulle sakna möjligheter att klara de problemen. Aka-utredningen har sagt att det inte finns någonting som talar emot att vi klarar det här problemet. Detta stöder sig på det erfarenhetsmaterial som sedan långt tillbaka står till förfogande. Den praktiska hanteringen av avfallet — uttag ur bränslehärdarna, transporterna till upparbetningsanläggningarna — sker nu enligt de normer som angivits av de internationella säkerhetsorganen. Upparbetningen är en mekanisk och kemisk industrihantering. Under 1940-talet kom en sådan första anläggning i drift i USA för bränsle från militära reaktorer. Utanför östblocket och Kina finns ett tiotal sådana anläggningar i drift. De använder den s.k. Hanfordmetoden, modifierad att passa olika slag av kärnbränslen. Denna princip för upparbetning har nu ca 30 års erfarenhetsbakgrund. Den största anläggningen i drift är Windscale i England med en kapacitet på 2 500 ton per år. För den speciella typ av bränslen från lättvattenreaktorer som vi har finns just nu ingen anläggning i gång i Västeuropa eller USA. Tillbyggnader görs emellertid såväl i England som i Frankrike, och man beräknar att dessa kommer att vara klara under 1976. I Windscale konstrueras därjämte en helt ny anläggning som beräknas komma i drift 1983.

Mängden använt bränsle från 13 reaktorer är trots allt inte så stor. När de blir färdiga, får vi en mängd att hantera på ca 350 ton per år. En upparbetningsanläggning, som skall vara tekniskt och kommersiellt rimlig, bör ha en produktion av ca 1 500 ton. Därför har ett framskjutande av byggandet skett. Detta ger anledning till en fundering. När skall och när behöver vi ta hand om det avfall som vi får från våra reaktorer? Den slutgiltiga deponeringen av avfallet bör inte ske förrän tidigast 15 år efter uttaget ur reaktorerna. Vid de svenska reaktorer som nu efter hand kommer i gång infaller tidpunkten för den mer slutgiltiga deponeringen först på 1990-talet, alltså om ca 15 år. Eftersom vi inte har anledning att bygga en egen upparbetningsanläggning utan anlitar tjänster på annat håll, har det varit helt rimligt att vi då har avtalat med de anläggningar som finns - Windscale — eller de som är under uppbyggnad i England och Frankrike. Vi har också träffat avtal med det nya företaget United Reprocessors, ett företag som byggs upp av engelska och franska staten tillsammans med tyska intressenter. Dessa företag erbjuder sig att transportera, upparbeta och förvara avfallet från de elva hittills beslutade reaktorerna och är öppna för diskussion om ytterligare avfall, i första hand fram till omkring 1990. Att göra denna teknisk-ekonomiska fråga till en politisk-moralisk är en orimlighet. Vår skyldighet är givetvis att nogsamt och i god tid studera och bestämma oss för den slutgiltiga hanteringen av avfallet. Vi har antagligen 15 år på oss. Aka-utredningen är nu sysselsatt med dessa uppgifter och kommer att presentera ett betydande antal alternativa förslag om vilka platser vi skall välja. De bedömningar som regeringen har gjort rörande kärnkraftens säkerhet har inte på någon enskild punkt bemötts i någon av de motioner som har väckts med anledning av propositionen. Låt mig, herr talman, beröra en av de alternativa energikällor som centern fäster mycket stor vikt vid. Centern säger i sin motion och i reservationen att vindkraften skulle kunna ge oss goda förutsättningar för ett energitillskott på 20 miljarder kWh 1985. Man kan konstatera att detta exempelvis skulle motsvara produktionen i tre stora kärnkraftverk. Att producera motsvarande mängd elenergi i kondenskraftverk skulle kräva ungefär 5 miljoner ton olja eller ca 6 miljoner ton kol. Bränslekostnaden skulle då uppgå till ungefär halvannan miljard kronor. Vi tror inte, och kan absolut inte sätta vår lit till, att det ens är genomförbart att bygga ut en så stor vindkraftsproduktion som centern anger.

Utnyttjandetiden är då beräknad till ca 3 000 timmar, vilket är mycket. 1 800-2 500 kan möjligen vara lika realistiskt. Dessa aggregat blir ca 100 meter höga och måste placeras vid kusten. Markbehovet för dem blir närmare 300 kvadratkilomter, vilket kan ta formen av en remsa, 600 meter bred och 50 mil lång — allt utmed vår kust. Det är ungefär lika med avståndet från Strömstad till Trelleborg. Av bl.a. säkerhetsskäl blir möjligheterna att använda ett sådant markområde även för andra ändamål antagligen inte särskilt stora. Anläggningskostnaden för storskalig vindkraft uppskattas i dag till upp emot 4000 kr. per kW. En installerad effekt av 7000 MW drar i så fall en kostnad av 28 miljarder kronor. Det är heller inte särskilt billigt. Man beräknar att kostnaden per kWh kommer att bli tre gånger större än vid produktion av kärnenergi. Regeringen har i sitt program varit ytterst försiktig i fråga om den vidare utbyggnaden av vattenkraften. Vi hade räknat med att angivna utbyggnader av okontroversiella anläggningar skulle ge oss tillskottet 5 TWh eller 5 miljarder kWh, dvs. att vi skulle utnyttja en sjundedel av det som bedöms utbyggbart ytterligare. Utskottets majoritet har velat vara ännu mera restriktiv. Jag skall bara säga att det ställer oss inför mycket besvärliga planeringsoch sysselsättningsproblem i vår norra landsdel. De sysselsättningspolitiska frågorna i norr har diskuterats åtskilliga gånger i riksdagen. Av intresse i det här sammanhanget är att så sent som 1970 förelåg motioner från såväl centersom kommunisthåll med hemställan om att vi skulle bygga ytterligare kärnkraftsanläggningar med lokalisering till Norrland. De skulle tillkomma utöver de reaktorer som riksdagen med betydande majoritet hade beslutat om, och det var inte minst för att tillgodose sysselsättningskravet. Vänsterpartiet kommunisterna har helt vänt om på klacken, och centern har ännu inte satt ner foten i sin vridning.

Regeringen har i sin bedömning kommit fram till att det bör vara möjligt att väsentligt pressa detta program, men jag har velat anföra de siffror som den samlade kraftproduktionens institutioner kom fram till så sent som 1972. Det har för oss gällt att försöka ta hand om detta material, att pressa ner ökningstakten så långt det går och hävda målsättningen en konstant energiförbrukning, som vi förhoppningsvis bör kunna nå 1990. Oljekrisen, säkerhetsdebatten och det internationella ansvaret, solidariteten med andra folk har ställt oss inför uppgiften att söka planera vår hushållning med energi. Det beslut riksdagen har att fatta innebär en uppfordran till oss alla att medverka för att pressa tillbaka ökningstakten och anpassa vårt samhälle till en utveckling med konstant energiförbrukning. Det bör vara möjligt.

Herr talman! Jag satt och väntade på att Sovjetunionen skulle komma upp i debatten. Herr Johanssons förkärlek för den ryska filmjölken tycker jag är onödigt stor. Han borde ägna sig mera åt den svenska och åt vad folk säger här ute i opinionen. Men låt mig ändå ta upp det hela. Det är en väsentlig skillnad mellan kärnkraftsutbyggnaden i Sovjetunionen och den som sker i västländerna — på flera olika sätt. För det första sker den i Sovjetunionen betydligt försiktigare, proportionsvis. För det andra är den kopplad till ett mycket mer långsiktigt och medvetet program som innebär att man så snabbt som möjligt skall gå över från fissionskraft till andra energislag. Här är det ju tvärtom så att man över huvud taget inte tänkt på framtiden, så här kommer vi att få dras med de uranbaserade kraftverken under mycket längre tid. Sedan är det ju faktiskt så — vilket hör till debatten — att i de socialistiska länderna råder mycket stor tveksamhet om huruvida man skall satsa på uranbaserad kärnkraft i någon nämnvärd utsträckning. Vi har haft kontakter med exempelvis det ungerska kommunistpartiet. Man är där ytterligt tveksam till huruvida man över huvud taget skall ha några kärnkraftverk. Man anser allmänt att avfallsproblemet icke är löst. Jugoslavien, som vi har beröringspunkter med i många politiska frågor, har bestämt sagt nej till kärnkraft. Kontrollproblemet, exempelvis i fråga om avfall och plutonium, framstår ju på ett annat sätt, eftersom man i Sovjetblocket inte behöver räkna med att risken för okontrollerad spridning av plutonium, som kan användas för kärnvapenframställning, alls föreligger. Man har helt andra kontrollmöjligheter än de som finns i väst, med Brasilien, Indien, Sydafrika m.fl. länder. Detta är också en mycket viktig säkerhetspolitisk aspekt, som man f.ö. i Sovjetunionen fäster visst avseende vid. När det gäller vpk:s ställningstagande finns en princip fastslagen för umgänget de kommunistiska partierna emellan, nämligen att varje parti har sin absoluta suveränitet, tar ställning till sina nationella situationer så som man finner för gott och med sina väljares intressen förenligt. Den principen följer vpk. Vi låter inte dirigera oss från något annat land. Det är riktigt att vpk har ändrat sin uppfattning i denna fråga. Detta är en följd av att det har varit en stor offentlig debatt, där människorna —- när de har fått veta hur det verkligen förhåller sig — har yppat tvivel på att detta är en riktig väg att gå. Vi har också sett hur de officiella experterna — det har jag själv upplevt - vid föredragningar i näringsutskottet försökt dölja väsentliga fakta, som jag från annat håll har känt till. Jag har inte fått något förtroende för det. Detta är en situation som är ganska vanlig. Hur vore det om ni i SAP lyssnade litet mer på den majoritet som är emot kärnkraft i ert parti?
Herr talman! Jag sade att jag väntade mig ett besked om vilket samhällssystem som existerar i Sovjetunionen, eftersom herr Svensson i Malmö uteslöt möjligheterna av att i en ekonomisk utveckling, som man skulle kunna behärska, använda sig av kärnkraft. Jag delar uppfattningen att man i Sovjetunionen är mycket försiktig med bestämmelser och med frågan om utbyggnadstakt osv. Men man har ändock mycket omfattande utbyggnadsprogram f.n. Man bygger ytterligare sex kärnkraftverk, som skall stå klara senast 1975 eftersom man har behov av dessa. Jag har också haft tillfälle att studera Sovjetunionens hantering av avfall. Jag har besökt en anläggning för detta i Sovjetunionen. Man har angett att man har 30 sådana inom Sovjetunionens gränser. Då kommer vi fram till den utomordentligt intressanta frågan: Har man då inte löst det tekniska problemet att klara upparbetningen och omhändertagandet av avfall? Enligt min uppfattning har man det. Jag har fått bekräftelse på det. Varför skulle man då inte kunna klara den uppgiften i Sverige? Jag har klart redovisat att man kan det och att vi därför är beredda att ta vårt ansvar för att bygga ut kärnkraften i vårt land, att ställa den till vårt samhälles förfogande för att befordra medborgarnas välfärd och vidareutveckling socialt och ekonomiskt. Vi tar ansvaret också för den utvecklingen.
Herr talman! Det är klart att industriministern kan hitta experter från de socialistiska länderna som anser att man har löst avfallsproblemet, men han kan säkerligen hitta minst lika många, inte minst från Ungern utan också från Sovjetunionen, som anser att problemet icke är löst utan att det fortfarande är en osäker fråga. Detta är alltså inget argument. Jag tycker att vi äntligen skall lämna den ryska filmjölken och ägna oss litet grand åt den svenska. Det är självklart att man också i ett socialistiskt system, en socialistisk ekonomi, kan vara mer eller mindre tillväxtorienterad. Man kan ha en socialistisk ekonomi som producerar en väldig mängd bilar och som över huvud är inriktad på en tillväxt som påminner om kapitalismens. Men man kan också ha en stram hushållning, som är mer inriktad på att öka den sociala nyttan snarare än den kvantitativa tillväxten. Den socialistiska planekonomins fördel är just att man beroende på de politiskt ansvarigas beslut kan välja framgångsväg, välja framtid. Vad jag försöker få industriministern att förstå är just att den friheten inte finns i ett kapitalistiskt samhälle, där tillväxten är tvångsmässig. Den kvantitativa tillväxten måste till för att hindra profitkvotens fallande tendens, hindra att avkastningen på kapitalet går ner. Det måste man kompensera bl.a. genom att kasta in fler resurser i systemet. Vpk och regeringen har ju samma målsättning när det gäller vad som är nödvändigt i fråga om intag av energi i den svenska ekonomin framöver: en 25-procentig stegring fram till 1985 och sedan en stabilisering. Då har jag, tidigare under debatten, ställt frågan om det över huvud taget är möjligt att tänka sig — med de starka, tvångsmässiga tillväxtkrafter som finns i en kapitalistisk ekonomi — att man kan nå en sådan stabilisering som regeringen förutser utan mycket kraftiga ingripande styråtgärder, som maktpolitiskt sett i praktiken måste betyda övergång till en planhushållning. Och om man inte vill göra det, utan vill behålla den kapitalistiska marknadsekonomin väsentligen orörd, hur tror man då att man skall kunna uppnå det mål som man här satt upp: stabilisering någon gång efter 1985?
Herr talman! Eftersom jag har haft tillfälle att besöka öststater — Ungern, Tjeckoslovakien, Polen, Rumänien — under de två senaste åren har jag också där diskuterat energiförsörjningen. De står i kö hos Sovjet unionen för att få sin kärnkraftsproduktion utbyggd. Också för deras vidkommande är det således utomordentligt angeläget att få bygga upp en energiförsörjning som ger dem förutsättningar att skapa en produktion som förbättrar levnadsvillkoren för människorna. Beträffande styrmöjligheterna har vi sagt — jag har själv uttalat det här från talarstolen — att det mål som vi nu sätter upp ställer oss inför en mera planmässig hushållning. Det betyder att vi får dels vädja till medborgarna, dels i vissa sammanhang ingripa styrande genom — det föreslår vi en utredning om — en kommunal energiplanering och genom att ändra 136 §, som ger oss möjligheter att påverka industrins vidareutveckling. Vi tror att inom ramen för det samhällssystem som vi har — det demokratiska samhället — skall vi kunna klara uppgiften och nå det mål som vi har ställt upp med en bibehållen välfärdsutveckling för våra medborgare. Det som vi ställer som villkor för vår samhällsutveckling och för en vidareutveckling av vår produktion är ju att denna utveckling skall befordra just de tillväxtmöjligheter som medborgarna i allmänhet kommer att få del av.

Herr talman! Grunden för vår energipolitik och vår energiförsörjning måste ytterst vara jordens energibalans. Målet måste vara att i stort sett endast utnyttja de energiresurser som ständigt återskapas. Med det målet för ögonen kan vi bäst tillgodose nuvarande och kommande generationers behov av trygghet och säkerhet, av arbete och utkomst. Den inriktning vi ger energipolitiken genom dagens beslut är därför mycket, mycket betydelsefull. Regeringen har för sin del valt en fortsatt utbyggnad av kärnkraften. För perioden fram till 1985 skall drygt hälften av energitillskottet komma just från kärnkraft. Den politiken binder huvuddelen av våra ekonomiska resurser i fråga om energipolitiken för kärnkraft — binder den både när det gäller direkt utbyggnad och när det gäller forskning och utveckling. Det är den politiken som statsministern kallar att bevara handlingsfriheten. Men hur den handlingsfriheten ser ut och hur den skall kunna utnyttjas har inte klarlagts. Och det förvånar mig inte, för ingen lär kunna visa vari friheten består efter en så massiv satsning på kärnkraft. Beroendet av kärnkraft för vår energiförsörjning framstår med all önskvärd tydlighet, om man vet att 40 2 av vår elenergiförsörjning skall komma från kärnkraften år 1985, om produktionen ger vad planerna lovar. Mot den här politiken ställer centern ett alternativ som innebär investeringar för hushållning med energi och investeringar för utnyttjande av alternativa energikällor. Just för att verkligen bevara handlingsfriheten har centern i kärnkraftsfrågan tagit följande ståndpunkt. Så länge en samfälld forskaroch expertkår inte kan garantera att de allvarliga riskerna vid kärnkraftsproduktionen kan bemästras på ett betryggande sätt, så länge kan vi inte satsa på kärnkraft. Om inte säkerhetsoch avfallsproblemen bemästras, måste de fem aggregat som nu är i drift eller i provdrift ersättas med andra energikällor och med besparingsåtgärder. En beredskapsplan för deras gradvisa avveckling måste därför nu göras upp. Denna plan skall innehålla de praktiska och ekonomiska åtgärder som måste sättas in vid avvecklingen av anläggningarna och för den personal som är knuten till driften av dessa fem aggregat. De övriga sex anläggningar som riksdagsmajoriteten beslutat om måste disponeras för annan användning. En utredning måste genomföras om vilka alternativa användningsområden som kan tänkas för vart och ett aggregat där byggnationen har påbörjats. Detta, herr talman, är ingen ny ståndpunkt. Här i riksdagen har centern varje gång kärnkraften varit uppe till behandling sedan våren 1973 röstat för att avbryta utbyggnaden av kärnkraft. Energipolitiken måste naturligtvis utformas så, att den nödvändiga energiförsörjningen fram till 1985 tillgodoses; det är ju den tidsperioden vi nu framför allt diskuterar. Hur stort är då behovet av energitillskott under denna period? Och hur kan detta behov påverkas? Det är de frågor vi har att ställa oss. Skulle vi ta avgörande ledning av den takt som förbrukningen har ökat med under 1960-talet, så skulle behovet vara mycket stort. Då var ökningen 4,5 96 per år i genomsnitt. Den ökningstakten för vårt land är det inget parti som tror på, och det är väl rätt att säga att inget parti heller kan acceptera en sådan ökningstakt. Regeringen har gjort bedömningen att om inga som helst åtgärder vidtas skall ökningen ändå begränsas till 3 96 per år — dvs. ökningstakten kommer att minska med en tredjedel av sig själv. Mot den bakgrunden är det litet anmärkningsvärt att industriministern i slutet av sitt anförande plötsligt upphöjer CDL-beräkningar från 1972 om 7 96 till någonting som regeringen nu genom medvetna åtgärder har kunnat krympa. Nej, regeringen säger ju, att av sig själv, utan varje åtgärd, kommer den spontana ökningen att begränsas till 3 96 per år. Därefter har regeringen sagt att den som ett mål sätter en ökning med 2 26. Centerns energibalans medger en total ökning med 1 96. Jag säger på samma sätt som industriministern att det gäller naturligtvis ett genomsnittstal. Eftersom de åtgärder vi föreslår verkar efter hand kan ökningen i början av perioden vara något högre än i slutet av perioden. Det är som sagt genomsnittliga tal. I centerns alternativ finns inget bidrag från kärnkraft. Vi har alltså inte räknat in kärnkraften, eftersom vi är osäkra på om man kan finna en grund för fortsatt verksamhet med de fem aggregaten. Det är också därför som vi vill ha en avvecklingsplan. Vi har samma ökning av oljeförbrukningen och av vattenkraftsutbyggnaden som regeringen. Tillskottet därutöver kommer enligt vårt förslag — till skillnad från regeringens — från området ”lutar, ved och avfall”. Ställda inför detta alternativ har socialdemokraterna — och andra också för den delen — argumenterat efter olika linjer. Mest möda har man lagt ner på konststycket att försöka visa på oenighet inom centern. Den diskussionen finns det ingen anledning att ödsla tid på. Omröstningen i denna fråga kommer att ge klart besked om den enighet som hela tiden rått inom centerns riksdagsgrupp och partistyrelse. Och när vi tar denna ställning så vet vi att vi har en mycket massiv medlemsopinion bakom oss. Det är en slutsats som vi kan dra av våra distriktsorganisationers årssammanträden. Det är samma slutsats man drar när man läser redovisningen från centerrörelsens studiecirklar i energifrågorna. Vill ni verkligen från socialdemokratin stå upp och säga att ni rakt upp och ned har avläst redovisningen från era rådslag och tagit beslutet i överensstämmelse med den redovisningen? Ett annat kärt tema, senast utvecklat av bostadsministern i en artikel i Svenska Dagbladet i dag, av industriministern här i talarstolen nyligen och delvis också av utskottets ordförande, har varit att vi genom ökad användning av olja skulle försämra miljön. Herr talman! Det är bara centern och regeringen som visat fullständiga energibalanser i proposition och i motion, och av dessa energibalanser framgår att vi på båda håll räknar med samma förbrukning. Ingen är sämre än någon annan i detta avseende. Alla har vi naturligtvis ett gemensamt intresse av att minska svavelutsläppen och därmed försurningen av mark och vatten. Det är ganska självklart att vi som inte binder huvuddelen av resurserna i kärnkraft har större möjligheter att vidta åtgärder för t.ex. avsvavling. Får jag passa på att också säga: Eftersom den norska oljan är särskilt lågsvavlig är det ett ytterligare skäl att försöka säkra tillförsel av olja därifrån. Men jag upprepar och slår fast: Förbrukningen av olja enligt centerns förslag är icke större än den som regeringen räknar med. Båda räknar vi med en viss ökning. Länge försökte regeringen och andra kärnkraftsförespråkare att hävda att centern genom sitt alternativ skulle sätta sysselsättning och framåtskridande i fara. Det är, herr talman, en saklighetens framgång att man har tonat ner sig därvidlag. Varje ytterligare eftertanke måste ge till resultat att centerns linje är väl förenlig med ökad sysselsättning och produktion. Vad det ytterst är fråga om är ju hur vi beslutar att disponera våra resurser inför framtiden. Det beslutet påverkar också i mycket hög grad det framtida behovet av just energi. Regeringen väljer — uppenbarligen med helhjärtat stöd av moderaterna — att ytterligare öka kärnkraftsutbyggnaden. Att fortsätta det nuvarande och genomföra det föreslagna kärnkraftsprogrammet binder 25 å 30 miljarder kronor av våra framtida resurser. Det är närmast självklart att det då blir föga utrymme kvar för andra åtgärder på energipolitikens område. Centern har valt att disponera denna resurs för sparfrämjande åtgärder samt för att utveckla alternativa energiformer. Det innebär alltså inte att vi sitter stilla och väntar och hoppas att hittillsvarande utveckling skall vändas av sig själv. Nej, vi tar i stället vara på de möjligheter som olika remissinstanser har pekat på vid genomgång av föreliggande utredningsmaterial. På varje punkt, i varje delförslag, har vi stöd av olika samhällsorgan. De åtgärder vi inriktar politiken på i det korta perspektivet bygger på redan känd teknik. Vad som krävs är atf genom olika åtgärder stimulera och påskynda denna tekniks användning. Och till detta har vi resurser därför att vi inte binder dessa resurser i kärnkraft. Andra företrädare för centern kommer att närmare gå igenom de olika delförslagen. Herr Sjönell har redan berört en del. Alla förslag och alternativ kännetecknas av hushållning med den energi som tillförs — hushållning genom sparande och genom investeringar för effektivare användning av den energi vi redan har och den som vi tillför. Det gäller såväl uppvärmning som isolering av bostäder och andra lokaler. Det gäller energisnålare produktionsprocesser i näringslivet, tillvaratagande av spillvärme. Alla dessa åtgärder ger arbete runt om i hela landet. Användningen av elektrisk energi, denna delfråga i energipolitiken, är som industriministern var inne på en betydelsefull fråga inför framtiden. Där räknar regeringen med en mycket kraftig ökning. Elenergin skall öka med 6 96 per år. Det är en fördubbling på tolv år. Det innebär, som herr Sjönell ett par gånger framhållit, att ökningen under de närmaste tio åren skulle bli mer än dubbelt så stor som den varit under de tio senaste åren. Det är alltså innebörden av regeringens tänkta utveckling för elenergiproduktionen. I centerns energibalans möjliggörs en genomsnittlig årsökning av elenergin med 3 96. Utöver tillskottet från utbyggnad av vattenkraft, där utbyggnaden är densamma som den som regeringen föreslår, satsar centern på kraftvärme och industriellt mottryck. Får jag till vad industriministern anmärkte om ett beslut i utskottet säga att skillnaden ligger i att vi inte har velat ge regeringen fullmakt i den utsträckning som man begärt när det gäller utbyggnad av vattenkraft. Vi har begärt att riksdagen skall få vara med och pröva de olika utbyggnaderna i större utsträckning än vad regeringen föreslagit. — Som en extra möjlighet i vårt försörjningsalternativ — det finns inte med i energibalansen — ligger det tillskott som vindkraften kan ge. Vi åberopar här de beräkningar som styrelsen för teknisk utveckling har lämnat, där man talar om att det borde vara möjligt att åstadkomma 20 TWh år 1985. Styrelsen för teknisk utveckling hävdar också att det ur lönsamhetssynpunkt skall vara konkurrenskraftigt med annan energiproduktion vid den tiden. Nu ondgör sig industriministern över att om det vore möjligt att genomföra en sådan utveckling, skulle så och så mycket mark gå åt och att man skulle ta mark i anspråk i synnerhet utefter våra kuster. Ja, visst är det klart att det går åt en del mark för det. Men får jag fråga: Om man skall satsa på den koncentrerade elenergiproduktion som kärnkraftsprogrammet innebär, hur många nya och hur stora kraftledningsgator får man då hugga upp i det här landet för att nå konsumenterna med den elenergi som skall produceras? Alla beräkningar om det framtida energibehovet har 1973 som basår. När man därför ser på den ökade elenergianvändningen just nu, tycker jag att man då också rimligen borde hålla fast vid 1973 som basår. En sådan jämförelse visar att den totala ökningen från första kvartalet 1973 till första kvartalet 1975 är ca 3 96 per år. Det stämmer alltså med den genomsnittliga ökningstakt som vi vill inrikta politiken på. Då är att notera att vi har haft den ökningstakten utan stimulansåtgärder och utan åtgärder på beskattningens område. Vi förde visserligen en sparkampanj under förra vintern, men centerns program innebär långt kraftfullare stimulansåtgärder för energihushållande investeringar än vad regeringen nu föreslår. Om dessa åtgärder genomförs, blir det helt tillräckligt med den årliga ökning med 3 4 för elenergin som centern har anvisat. Nu säger industriministern att centern i den här elenergibalansen har räknat alltför optimistiskt när det gäller kraftvärmeverk och sådana saker, att planeringstiden är lång och att det ibland inte blir särskilt stora anläggningar. I och för sig skulle det vara mycket intressant att fortsätta den delen av diskussionen med industriministern, men eftersom herr Sjönell har framställt en interpellation på just det området, vilken tar upp frågan om i vilken utsträckning kommuner som har velat utnyttja denna möjlighet verkligen har släppts fram, avstår jag just nu från att föra den diskussionen. Fortsättningen på den kan föras när indusiriministern besvarar herr Sjönells interpellation. Till de intressanta uppgifterna i materialet om elenergiförbrukningens utveckling, vilka kommer från statistiska centralbyrån, hör redovisningen av industrins elanvändning. Man kan där konstatera att industrin har lyckats mycket bra: man ligger på en i det närmaste konstant nivå mellan åren 1973 och 1975. Skillnaden mellan första kvartalet 1973 och första kvartalet 1975 är bara en ökning på 0.4 96 per år i genomsnitt. Inte minst mot den bakgrunden vill jag framhålla följande: ”Centern stoppar möjligheterna att bygga ut vår industri”, har varit ett tema. Det har det varit här i dag också. Det argumentet håller emellertid inte. Allt flera inser att det absoluta sambandet mellan sysselsättning och produktionsökning å ena sidan och energiförbrukning å andra sidan inte är så absolut som man tidigare har trott. Detta absoluta samband gäller inte i samhällen på den utvecklingsnivå där Sverige befinner sig: det är i varje fall fullt klart. Praktisk erfarenhet har också gett oss besked om detta. Det har angivits att energiförbrukningen år 1974 minskade med 5,5 26-6 926, men jag håller mig för säkerhets skull till talet 5,5 96. Dittills hade, som jag tidigare sade, ökningen varit 4,5 96 om året, men från 1973-1974 minskade energiförbrukningen alltså med 5,5 96. Under år 1974 däremot ökade produktionen med 4,5 96, och samma år ökade sysselsättningen med drygt 100 000 anställda. Av denna ökning kom en avgörande del — jag tror att det var drygt hälften — inom industrioch tillverkningssektorn. Detta är en praktisk erfarenhet, som belyser att det här sambandet inte är så absolut. Industriministern oroade sig för jordoch skogsbruket och för utbyggnaden av skogsindustrin. Nyligen byggdes massafabriken i Vallvik om. Ombyggnaden innebar att produktionen av massa ökade från 70 000 ton per år till 170 000 ton per år, alltså långt mer än en fördubbling. Ombyggnaden innebar också att sysselsättningen ökade kraftigt. Men vad hände med behovet av tillförd energi? Jo, den tillförda energin, såväl när det gällde olja som när det gällde el, kunde minskas. Detta är ett annat praktiskt exempel. Såväl i Sverige som i USA har undersökningar och beräkningar gjorts på just det här förhållandet: å ena sidan ökad produktion/ökad sysselsättning och å andra sidan minskad energiförbrukning. Här i Sverige är det Industrins utredningsinstitut och i Amerika är det Fordstiftelsen som har svarat för undersökningarna. I båda fallen kommer man fram till resultatet, att en årlig ökning med 1,8 96 för industrins del är väl förenlig med ökad sysselsättning och produktion. Centerns alternativ ger utrymme för en ökad energiförbrukning per år med drygt 296 —- närmare bestämt 2,3 96. Regeringen har för sin del alternativ som innebär en ökning med 3 96 per år på denna sektor. Alla inser — jag upprepar: alla inser att denna skillnad på några tiondelar av en procent inte kan i det ena fallet innebära fullsysselsättningssam hället och i det andra fallet innebära ett samhälle med massarbetslöshet och vikande välfärd. Men, framför allt, herr statsminister: Läs igenom den egna utfästelsen en gång till! I propositionen säger ni — och socialdemokraterna i utskottet har understrukit detta — att inriktningen för er del fr.o.m. år 1990 skall vara en nolltillväxt, dvs. ingen ökad energiförbrukning alls i det svenska samhället fr.o.m. år 1990. Det lär emellertid inte vara möjligt att påstå att en ökad energiförbrukning med 1 96 per år fram till år 1985 innebär arbetslöshet och försämrad välfärd och samtidigt hävda att ingen ökad förbrukning fr.o.m. år 1990 skall ge oss ett samhälle med arbete åt alla och god välfärd. - För det skall det väl ändå vara? Visst är det väl så vårt samhälle bör fungera — att det ger full sysselsättning och välfärd åt människorna också efter 1990? Förklaringen kanske ligger i att statsministern först vill leva upp till vad han på den svenska regeringens vägnar deklarerade vid miljövårdskonferensens plenarmöte den 6 juni 1972 här i Stockholm, när man diskuterade den framtida energipolitiken. Jag citerar: ”Vi behöver en avsevärd ökning av antalet enheter för omvandling av atomenergi till elektricitet.” Det beskedet gavs utan reservationer. För vår del är vi övertygade om att det är nu, vid detta tillfälle, som energipolitiken skall inriktas på hushållning och på alternativa energikällor. Varje år som vi skjuter på detta beslut, desto svårare blir omställningen och desto mer begränsas vår handlingsfrihet, eftersom beroendet av och bundenheten vid kärnkraften ökar för varje år som går, om vi väljer att gå denna väg. Därför måste inriktningen av forskningsoch utvecklingsarbetet på energipolitikens område läggas om. Jag upprepar att målet måste vara att i huvudsak utnyttja de ständigt förnyelsebara energikällorna. Det är, herr talman, när vi har nått det målet som vi har nått den verkliga handlingsfriheten på energipolitikens område. Uranet är ju också en begränsad tillgång, och det hör liksom kol och olja till jordens upplagrade resurser. Därför: Överge tanken på kärnkraften som den energikälla framtiden står och faller med — släpp i stället fram de krafter som vill satsa sin förmåga på att ta till vara sol, vind, jordvärme som huvudsakliga energikällor! Släpp fram dem som arbetar på metoder för ett bättre utnyttjande av den energi som vi redan disponerar! Det är framtidsvägen. Herr talman! Jag har under de här minuterna redovisat huvuddragen av centerns energipolitik och förutsättningarna för dess genomförande. All verksamhet är förenad med risker — det är fullt klart. Men kärnkraftens risker har en särskild karaktär, en särskild dimension. Det är därför många frågor är så brännande. Även vid s.k. normal drift måste vi räkna med service och underhåll av sådana delar av anläggningarna som på ett eller annat sätt har blivit radioaktiva. Vi har under senare tid haft en omfattande och angelägen debatt om hur arbetsmiljön skall kunna förbättras. För detta tror jag att de allra flesta känner mycket starkt. Men hur är då den arbetsmiljö som underhållspersonalen vid kärnkraftverken erbjuds? Vid en kärnkraftsstation i USA, Indian Point, ledde en sådan reparation år 1970 till att ett arbete som normalt skulle ha klarats av 25 man på två veckor i stället krävde 700 man under sju månader. När den ordinarie arbetsstyrkan hade fått den stråldos bestämmelserna tillåter måste man rekrytera arbetskraft för denna tillfälliga och farliga uppgift ute i öppna marknaden. Får jag säga: Vi som skall besluta om utbyggnad av kärnkraft eller inte, kan inte ställa oss vid sidan om detta problem. Det kan inte få vara en fråga som vi överlåter åt arbetsförmedlare och arbetsledare att lösa. Såvitt jag vet har säkerhetsbestämmelserna för radioaktiv strålning fortlöpande skärpts alltsedan detta problem började granskas. Det intryck man får när man försöker lära sig det mest grundläggande på det här området är, att osäkerheten fortfarande är stor bland experterna om vilka stråldoser som är förenliga med folkhälsans krav. Direkt oroande, herr talman, finner jag det vara när vi i den internationella strålskyddskommissionens publikation nr 9 kan läsa att kommissionen tror att den nivå som rekommenderas medger skäligt utrvemme för expansion av atomenergiprogram inom en överskådlig framtid. Detta är oroande därför att man får intrycket att nivån i första hand är lagd så att kärnkraftsutbyggnad skall vara möjlig. Andra expertorgan, t.ex. det amerikanska BEIR, har, som sagt, därefter ansett att denna nivå bör göras avsevärt mer restriktiv. En annan sak: häromdagen redogjorde såväl TV-Aktuellt som tidningar för en rapport, som en av socialstyrelsen tillkallad grupp röntgenologer hade lagt fram. Där manar man till ökad försiktighet i framtiden. Man säger att risken av en serie vanliga röntgenundersökningar är större än som tidigare beräknats. Resultatet kan vara ökad frekvens av olika cancerformer och genetiska skador, vilka hittills inte tillräckligt har observerats. Såvitt jag kan förstå — och jag fick det närmast bekräftat av industriministern — har såväl närförläggningsutredningen som regeringen och utskottsmajoriteten haft den internationella strålskyddskommissionens uttalanden som grund för sina beräkningar. Vi har kunnat läsa hur fackföreningsrörelsen i Australien går emot en kärnkraftsutbyggnad där. Får jag fråga: Vet ni på regeringsbänken i vilken utsträckning det är den arbetsmiljö svetsare och rörmokare erbjuds vid underhållsarbeten som har påverkat fackföreningsrörelsens beslut i det här avseendet i Australien? Sannolikheten för haverier vid kärnkraftverk har man försökt beräkna. Jag tror att vi kan ena oss om att det är lika svårt att finna en användbar sådan metod på detta område som när det gällde metoder att fastställa sannolikheten för olyckor vid uppskjutning av rymdkapslar. När det gäller uppskjutningen kom olyckorna långt snabbare än beräkningarna hade förutsett. Exemplet med stearinljuset som höll på att förorsaka en stor olycka vid ett kärnkraftverk borta i Amerika talar sitt tydliga språk. Och inte vittnar det om förutseende av bästa märke när man överraskas av att maneter och alger täpper till intagsventilerna för kylvatten i Ringhals! Ett vet vi med säkerhet. Inget mänskligt är fulländat, och det gäller för vad människan kan göra i kärnkraftssasmmanhang också. Man har också försökt beräkna effekterna om ett stort reaktorhaveri skulle inträffa. Därvidlag har man kommit till mycket olika resultat. Uppskattningen av antalet döda och skadade varierar mycket starkt. Under ogynnsamma omständigheter kan uppenbarligen ett reaktorhaveri bli av en omfattning som det inte finns någon fredlig motsvarighet till. Det är den uppfattning jag har kommit fram till. När det gäller försäkringsskyddets utformning tyder allt på att man upplever risken för omfattande skador som stor. Var och en som tittar efter i sin villaeller hemförsäkring skall finna, att skador som är en följd av atomolycksfall inte omfattas av försäkringen. Inget enskilt försäkringsbolag i Sverige har varit berett att ta riskerna vid atomolycksfall. Ett flertal bolag har gått samman men tar ändå bara en liten del av risken. Därför finns ett arrangemang där svenska staten i förening med ett antal OECD-länder svarar för ersättningarna. Den totala ersättningssumman för varje skada är satt till 600 milj.kr. I Amerika har detta belopp satts nästan fyra gånger så högt för varje olycka. En av de slutsatser man kan dra är att om riskerna för omfattande skador vore små, skulle försäkringsbestämmelserna över huvud inte vara utformade på detta sätt. En annan slutsats är, att riskerna bedöms ännu allvarligare i USA, där ersättningsbeloppet för varje skada satts nära nog fyra gånger så högt som här i Sverige. Problemen med spridningen av reaktorbränsle och med avfallet hör förmodligen till de allra svåraste. Så länge vi skall köpa anrikat bränsle av andra är och blir vårt utlandsberoende lika starkt som när det gäller olja. Men olja kan vi köpa från många länder — när det gäller anrikat bränsle till kärnkraftsreaktorer är det bara två länder som är våra leverantörer. Upparbetning och omhändertagande av det högaktiva avfallet går på kryckor, om det över huvud taget fungerar någonstans i västvärlden i dag. Industriministern bestyrkte detta. Att lita till att andra länder skall ta hand om avfallet åt oss är orealistiskt av två skäl. För det första: mer än 30 års forskning om möjligheterna till en acceptabel slutlig förvaring har ännu inte lett till någon metod som accepterats så att den tagits i bruk. AKA-utredningens konstaterande i lägesrapporten att den inte funnit något som talar emot att man hittar en lösning ändrar inte detta faktum. Problemen kvarstår. Man har ingen lösning som man är beredd att använda. Att under sådana omständigheter tro att andra skall vara beredda att ta hand om vårt avfall är därför orealistiskt. En uppgift i en del av Aftonbladets upplaga i går tyder på att det är en kraftig opinion mot detta i Windscale när den svenska lasten nu kommit dit. Men det gäller en uppgift från Aftonbladet, och jag är angelägen att säga att jag inte kunnat få den bekräftad. För det andra: spridningen av kärnbränsle till en rad nya länder diskuteras just nu vid de internationella överläggningarna i Genéve. Sverige deltar aktivt i dessa diskussioner. Att spridningen av kärnbränsle ger ökade möjligheter till såväl fredliga som militära atomsprängningar erkänns av alla. Hur denna utveckling skall kunna förenas med strävanden till icke-spridning av kärnvapen har ingen hittills kunnat visa. I ett sådant läge skall vi inte överlåta åt andra att se till att t.ex. plutonium inte kommer i orätta händer. Enklaste sättet att klara uppgiften är att inte producera plutonium. Herr talman! Riskerna med kärnkraften är av en särskild dimension. Riskerna gäller inte bara vår egen generation, utan i ännu högre grad kommande generationer. Det är därför vi måste ställa oss frågan: Med vilken rätt tar vi dessa risker? Med vilken rätt lägger vi denna börda på kommande generationer, när det finns en säker väg att trygga den nödvändiga energiförsörjningen? Den som vill gå kärnkraftens vägar har ytterligare några viktiga frågor att svara på. Hur skall bevakning och säkerhet ordnas vid kärnkraftisanläggningar av olika slag för att förhindra sabotage? Kan anställningar ske på vanligt sätt eller krävs någon form av personkontroll eller personundersökning? Är nuvarande ordning tillfredsställande? Vid val av plats för slutlig förvaring av avfall; Kommer den tänkta värdkommunens beslut att bli avgörande, eller kommer statsmakternas beslut att gälla också vid kommunernas nej? Att svara, som industriministern gjorde, att det dröjer minst femton år innan vi behöver fatta ett sådant beslut är inget svar. Det gäller här en viktig princip, nämligen vilken beslutanderätt som skall tillerkännas kommunens invånare i en så viktig fråga. Om svaret från regeringsbänken är att kommunens beslut skall vara avgörande, då frågar jag: Finns det nu några kommuner som har förklarat sig intresserade att stå som värd för det slutliga avfallet och, i så fall, vilka är de kommunerna? Ett annat område som borde mana till eftertanke när det gäller kärnkraften gäller ekonomin. Dels därför att kostnaden stigit i en takt som man tidigare inte förutsett, dels därför att den producerade energimängden per år inte alls visat sig stämma med uppgjorda kalkyler. I varje fall gäller detta för kärnkraftverk i kommersiell drift i Amerika. Resultatet 1974 var sämre än det som uppnåddes 1973. Det anmärkningsvärda är att det är samma mönster som upprepar sig — det är bara tredje till sjätte driftsåret som kapaciteten kommer i närheten av kalkylerna. Därefter går det brant utför. De tre anläggningar som är 11-14 år har katastrofalt dåliga resultat. Därför avbeställer och bantar man ner kärnkraftsprogrammet. Nu vill jag fråga: Vad är det för ett kunnande vi har här i Sverige som man saknar i USA och som skulle göra det möjligt att nå så mycket bättre resultat här? Kan ni från regeringsbänken ge besked varför industriministern mot den bakgrunden kunde göra de bedömningar han gjorde? Den första reaktorn i Oskarshamn borde ha kommit igenom inkörningsproblemen, men där är ju resultatet inte särskilt lysande. Herr talman! Det är knappast någon fråga som så starkt engagerat allmänheten som den vi nu diskuterar. Kravet på hög och jämn sysselsättning och på trygghet i tillvaron förs fram av alla också i detta sammanhang. För centern har dessa mål alltid varit självklara i det politiska arbetet och kommer att så vara. Det är denna grund vårt alternativ bygger på. Det är därför vi säger: Satsa i stället omedelbart resurserna på investeringar för hushållning med energi! Skapa på detta sätt arbete i hela landet. Satsa forskningsresurserna framför allt på de förnyelsebara energikällorna!